Herr talman! Bägge interpellationssvaren är intressanta och innehållsrika. Det vore bra om denna öppna debatt bleve en vana — inte bara något som kommer när olika oppositionspartier interpellerar. Tidigare har ju icke öppenheten precis varit den princip som har varit rådande när det gällt energipolitisk debatt. Men svaren undviker också flera grundfrågor. Och de ger, vilket kanske också är helt naturligt, upphov till betydligt fler frågor än de besvarar. Många oklarheter och betänkligheter kvarstår — det kan inga litterära vändningar dölja. Oljekrisen kan inte bara, som alla vet, skyllas på Mellanösternkonflikten. Oljekrisen är omedelbart betingad av förskjutningar i marknadsoch maktförhållanden och delvis också av finansintressenas sätt att utnyttja situationen. Bakom ligger emellertid också de första begynnande strukturella förändringarna i den globala energiförsörjningen, vilka gör sig gällande i och med att den växande energiförbrukningen tvingar den ledande kapitalistiska makten att skärpa kraven på världsmarknaden. Dessa strukturella förändringar har i dagsläget väsentligen att göra med att befintliga energiresurser inte kunnat mobiliseras för att möta efterfrågan. En viss roll spelar dock redan nu det förhållande som kommer att göra sig gällande i avgörande grad på några decenniers sikt och som består i att de fossila bränslena definitivt sinar. Redan nu gör sig vissa framtidsförväntningar härom gällande i prisoch marknadsförhållandena. Om de nu nämnda förklaringsgrunderna till krisen tycks de flesta bedömare vara i stort ense. Både anhängarna och motståndarna till utbyggnad av kärnkraft i Sverige är också ense om att oavsett vilken roll kärnkraften får spela, vilar merparten av energitillförseln de närmaste årtiondena på importerade, fossila bränslen. Tillgängliga officiella prognoser visar också, att även vid maximal utbyggnad av kärnkraften — till 50 procent av elproduktionen 1985 — kommer den absoluta mängd olja som förutsätts gå till elproduktion att ungefär fördubblas. Kärnkraften befriar inte från oljeberoende, vare sig på kort eller på längre sikt. Av detta kan dras viktiga slutsatser om energikrisens förhållande till maktstrukturen i samhället och till olika ekonomiska system. Dagens interpellationssvar undviker denna brännande huvudfråga. Men så enkelt går det inte att komma förbi detta. Krisproblem aktualiserar alltid maktproblem. Att tro annat är illusioner. Illusioner är också tron att när Mellanösternkonflikten dämpats och de ögonblickliga orsakerna till krisen sjunkit tillbaka, så återgår världen till idyllen före krisen. Kärnkraften befriar inte från oljeberoende. Tvärtom. Kärnkraften blir ett motiv att öka oljekonsumtionen, mätt i absoluta mängder. Kärnkraftsutbyggnaden understödjer vidareutvecklingen av den kapitalistiska ekonomin i riktning mot ett ökat slöseri, en ökad förbrukning av energislukande typer av varor. Detta blir i sin tur ytterligare en motivering för utbyggnaden av mer kärnkraft. Så fungerar kapitalismen. Kapitalistik industralisering har inneburit starkt ökad mängd fast kapital per arbetare. Kapitalismens inneboende strävan att spara in arbete, ersätta det med fast kapital, medför i dess högre stadium en tendens till kronisk arbetslöshet. Detta verkar dämpande på efterfrågan och avsättningen av den allt större produktionen. För att undfly krisen hamnar man i ett tvång att öka energislöseriet, att på allt sätt bygga under ett konsumtionssamhälle baserat på energislösande produkter och energiförbrukande funktioner. Därför är för kapitalismen bilsamhället alltid mer lönsamt än järnvägssamhället, bankpalatsen mer lönande än barnstugorna, folkomflyttningen lönsammare än regional balans, produkter som snabbt går sönder lönsammare än produkter som håller och orenade utsläpp lönsammare än att bota arbetarnas lungor. Speciellt skarpt framträder detta i den form av slöseri som representeras av bilsamhället. Bilens position i ekonomin är både en av de viktigaste faktorerna i energislöseriet och en av profithushållningens och den kvantitativa tillväxtens stöttepelare. I USA används till bilproduktion 21 procent av allt stål, 34 procent av allt aluminium, 49 procent av allt bly, 61 procent av allt gummi — syntetiskt gummi, som framställs av olja. Sverige är med god fart på väg mot det läge där USA är nu. I detta ekorrhjul, som förutsätter en fördubbling av energiförbrukningen vart tionde år, ligger det långsiktiga hotet mot energitillgångarna. Ur detta är kärnkraften ingen räddning. Kärnkraften reproducerar inga fossila bränslen. Kärnkraften återskapar inga metaller. Den ger tvärtom en snabbare förbrukning. Frågan blir därför: Menar man på regeringshåll att den 7-procentiga eller eventuellt 5-procentiga årliga ökningen i energiförbrukningen kan fortsätta? Tror man att de sinande oljetillgångarna skall kunna avvaras? Tror man på ett kärnkraftssamhälle, trots att det bara är i vissa delar som kärnkraften eventuellt kan ersätta oljan och trots att även kärnkraftssamhället förutsätter olja och oljeprodukter i ekonomin? Är det regeringens och socialdemokratins utvecklingsperspektiv att bilsamhället skall vara framtidssamhället, att kvantitativ förbrukningstillväxt är räddningen, att det är den som skapar välstånd? Frågar sig aldrig regeringen på hur många industrier man effektivt hade kunnat få bort miljöfarorna för arbetarna, i fall man hade tagit i anspråk den energi som kunnat sparas genom restriktioner för privatbilismens utveckling? Har man inget sinne för att verkligt välstånd, välstånd för folkflertalet, är en kvalitativ och inte enbart en kvantitativ sida av energiförbrukningen? Jo, säkerligen har man funderat över detta. Säkerligen är man medveten om att kurvan för energiförbrukningen måste fås att böja av alltmer i riktning mot stabilisering och O-tillväxt. Men man vågar inte starta en debatt om detta. Man vågar inte inrikta sin politik på ett sådant mål. Det skulle nämligen betyda en krigsförklaring mot hela den kapitalistiska ekonomin och det tänkande som ligger bakom den. Givetvis innebär inte övergången till en socialistisk planekonomi någon automatiklösning på energifrågan. Det finns även i sådana planekonomier de som driver den kvantitativa tillväxten som evangelium och som har en 1800-talsmässig och idealistisk framstegstro. Men utan planekonomi och utan ett medvetet styrt utvecklingsförlopp saknas alla möjligheter att bemästra problemet. En anarkisk marknadshushållning kan inte hindra förbrukningskurvan från att ränna i höjden. Denna stora problematik återkommer i förminskad skala i dagens omedelbara situation. I presskonferens i går meddelades att regeringen ämnar sända förhandlare direkt till de oljeproducerande länderna. Det var en lika riktig som oundgänglig åtgärd. Den skulle möjligen ha företagits för många år sedan. Men den föder återigen en ny fråga. Om man nu förhandlar sig till en hygglig garanti för oljeförsörjning, vem skall distribuera oljan och till vilka priser? Staten har ju inga oljehamnar och inget distributionssystem. Större delen därav är i händerna på de stora, multinationella, privata oljebolagen. Vad vill man göra åt det? Och sedan, när det politiska läget blir lugnare skall man då återgå till det gamla? Skall då oljebolagen få sitta i orubbat bo och dra fördelen av den alltmer obalanserade oljemarknad som kommer att växa fram som följd av de långsiktiga strukturella svårigheterna? I så fall kommer landet inte till rätta med problemet. Den oundgängliga lösning som anmäler sig är ett förstatligande av oljehandel och oljedistribution. Det som borde ha gjorts 1950, men som man då underlät, måste göras nu. Statsministerns svar är ganska konkret i fråga om ögonblickets åtgärder. Men när han kommer in på kontroversiella sidor av energipolitiken, på kampen mellan oförenliga intressen, på frågan om makten att forma framtiden — då viker han undan med allmänt hållna och ganska luftiga hänvisningar till att framtidsproblemen kräver samverkan mellan alla intressen. Var och en bör väl inse att sådant är helt orealistiskt. Energiproblemet är ett problem bl.a. av det skälet att oförenliga intressen kämpar inom dess ram, att det ekonomiska systemets inneboende intressen i sig själva är ett hot mot framtidens försörjningsbalans. Det kan inte finnas någon samverkan eller försoning mellan bilsamhället och ett energibesparande samhälle, baserat på kollektivtrafik. Bilsamhället lever tvärtom på kollektivtrafikens död. Bilsamhället lever på slöseri med energi och metaller. Det måste tvingas att uppge sina positioner om den nödvändiga energihushållningen skall kunna förverkligas. Vill man spara energi, kan man inte samtidigt släppa fram bilismen i alla större tätorter och bygga bilbroar över Öresund. Vill man spara energi, kan man inte predika det marknära boendet och villaromantiken som social ideologi i likhet med vad mittenpartier och moderater gör. Vill man spara energi genom att påverka industristrukturen i riktning mot energiekonomiskt fördelaktigare branschstruktur och produktion, då kan man inte låta det kapitalistiska marknadssamhället förbli intakt. Vill man hindra de sjuprocentiga årliga stegringarna in i det absurda, kan man inte samtidigt, i enlighet med den liberala filosofin, lämna kapitalet fria händer att utforma produktionen. Och i samverkan med vem menar Olof Palme att det långsiktiga energiproblemet skall lösas? Är det i samverkan med herr Helén och med bibehållande av den liberala kapitalismen? Det är den vägen som har fört oss in i krisen. Endast den socialistiska planekonomin med möjligheter till styrning och med avskaffandet av privata maktkomplex kan föra oss förbi industrisamhällets stora kris, som annars obönhörligt tycks grina nästa sekels människor i ansiktet. Låt mig sedan gå in på några av de konkreta problem som berörs i industriministerns svar. Bland en rad informationer nämner industriministern att man nu väntar på förhandlingar om import av sovjetisk olja i väsentligt större utsträckning än hittills. Stod det ändå inte klart redan för tio år sedan, att detta var en väg som redan då borde ha tagits? Risken är ju nu att Sovjets exportbenägenhet sjunker, och då blir det givetvis de nya kunderna som blir mest restriktivt behandlade. Detta är såvitt jag kan se en onödig försummelse, vars verkningar nog kunde ha förutsetts. Sedan innehåller svaret, som jag ser det, en ganska betänklig och förvånande inställning till kärnkraften som tilldrar sig omedelbar uppmärksamhet. För närvarande finns ingen teknik för långsiktslagring av det giftiga avfallet. Det pågår inget sådant arbete i Sverige. Man har påbörjat utbyggnaden av den smutsiga formen av kärnkraft utan att veta hur avfallet slutligt skall tas om hand. Synnerligen allvarliga läckage har inträffat i Förenta staterna av radioaktiva ämnen i allmänhet, däribland också av deponerat avfall som trängt ut i vattnet, bl.a. genom att vatten sipprat in i de saltlager där depositionen skett. Kärnkraftsproduktionens huvudproblem är alltså alltjämt oiöst, och detta erkänns öppet, t.ex. i licentiat Svenkes föredrag i våras inför sällskapet Riksdagsmän och forskare. Nu hänvisar statsrådet till att 1973 års utredning, som skall undersöka bl.a. förvaringsproblemet, skall lägga fram en första rapport i februari. Två märkliga ting är då att notera. Den första rapporten lär inte ge någon lösning på avfallsproblemet, och någon sådan föreligger veterligen inte någonstans i världen. Men trots att utredningen ännu inte talat, gör industriministern ändå en bekännelse till förmån för den smutsiga kärnkraften. Han hänvisar till energiprognosutredningens uppfattning att frågan gäller i vilka proportioner vi skall satsa på kärnkraft och olja, inte huruvida vi skall satsa på kärnkraft eller ej. Han säger också att undersökningar av alternativa handlingslinjer inte görs för den händelse att den smutsiga kärnkraften inte kan utbyggas, utan bara från utgångspunkten i vilken grad den skall utbyggas. Det är ganska märkliga yttranden. Innan utredningen om avfallsproblemet sagt ett ord, innan regeringen gjort sitt till 1975 aviserade ställningstagande till energipolitiken i stort, säger industriministern att kärnkraften skall utbyggas — frågan gäller uteslutande i vilka propor Detta strider, såvitt jag kan se, uppenbart mot vårens riksdagsbeslut, vars innebörd är full handlingsfrihet tills vidare när det gäller kärnkraftsutbyggnaden. Det föregriper alla utredningar och alla formella regeringsbeslut. Har då undersökningarna av avfallsoch strålningsfrågorna samt riksdagens uppskov i väntan på mera beslutsunderlag bara avsetts som dimridåer mot kärnkraftens kritiker? Spelar herr Johansson ett annat spel än riksdagen tillsammans med kraftproducenterna och industrietablissemanget? Om han inte gör det, hur kan han då besvara de frågor som han förutsätter skall utredas? Det kan ju tänkas att avfallsproblemet världen över visar sig olösbart. Då måste uppenbarligen det alternativ väljas som utesluter smutsig kärnkraft, fissionskraft. Och då måste det finnas ett handlingsalternativ för den situationen. Men om just detta handlingsalternativ säger industriministern uttryckligen att det avses inte bli undersökt. Så till fusionskraften. Måste man överge den smutsiga kärnkraften kan en tänkbar linje vara att med en sträng hushållning och politiska åtgärder för oljeupphandling och distribution söka trygga en bas av fossila bränslen tills fusionskraften hunnit utvecklas. Men fusionsforskningen i Sverige hålls näst intill på svältnivå. Ändå har den gett stora och delvis nydanande resultat från internationell synpunkt. Grundforskningsproblemen kräver uppenbarligen inga jätteresurser på det ekonomiska planet utan i första hand trygghet för de engagerade forskarna och satsning på själva det vetenskapliga tänkandet. Med den usla nivå, på vilken fusionsforskningen här tvingas leva, får man den klara och bestämda misstanken att denna utsvältning drivs därför att staten bestämt sig för den smutsiga formen av kärnkraft och därför att kraftproducenternas maktgrupp fruktar eller är ointresserad av en snabb utveckling av varje alternativ till denna. Industriministerns försäkran att öppenhet skall iakttas gentemot riksdagen är att hälsa med tillfredsställelse. Det bör noteras att det icke hittills rått särskilt stor öppenhet här i landet om dessa ting. Tvärtom har slutenheten och avskärmningen från den internationella kritiska diskussionen varit det dominerande draget. Industriministern skall därför knappast tackas för öppenheten. Den är framtvingad av den offentliga debatten — det är den som gjort deklarationerna om öppenhet till den enda taktiskt möjliga attityden för regeringen. Slutligen vill jag även till industriministern ställa frågan om samhällsstrukturen. Han refererar i svaret till energiprognosutredningens slutsats att det med bibehållen samhällsstruktur inte är möjligt att åstadkomma mer än en dämpning i energikonsumtionens ökningstakt. Men om — som på några decenniers sikt är det mycket sannolika — det blir omöjligt att ytterligare öka förbrukningen av energi, om ökningskurvan måste böja av och planas ut ifall den stora krisen skall undvikas — vad gör man då? Hur kan man då upprätthålla bilarnas och rökgasföroreningarnas och profitörernas sambhällsstruktur? Skall herr Johansson eller hans efterträdare försvara den samhällsstrukturen eller bidra till att ersätta den med ett samhälle, där rovdriften är avskaffad? Det tjänar inte mycket till att övertyga sig själv om att den kvantitativa tillväxten av energiförbrukningen är den enda vägen. Det vore bättre om dagens svårigheter ledde fram till insikten om att det samhälle, som skapat den industriella civilisationen, kommer att antingen falla sönder eller ställas inför kravet på en funktionell och maktpolitisk omorganisation, som blir den största hittills.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Industriministern redovisar omfattande utredningsinsatser och hoppas att jag nu är lugn för att det beslutsunderlag som riksdagen kommer att få, när vi skall ta ställning till kärnkraftens framtid, skall bli allsidigt. Jag är glad över att industriministern säger sig ha en uppriktig strävan att göra detta beslutsunderlag allsidigt, och jag utgår från att industriministern nu kommer att kalla sakkunniga kritiker av kärnkraften i de olika organ som skall ta fram beslutsunderlaget. Eftersom ingen av beslutsfattarna mig veterligt är sakkunnig på detta område har vi inga möjligheter att avgöra om alla relevanta fakta tagits fram, om vi inte är säkra på att också de sakkunniga får komma till tals på lika villkor som utifrån tillgängliga fakta dragit slutsatsen att kärnkraften inte är lämplig. Misstanken att det som inte passar in i utbyggnadsplanerna förringas i det som presenteras för riksdagen är svår att komma ifrån, så länge huvudsakligen de som under lång tid arbetat för kärnkraftens utveckling i vårt land och som har intresse av att utvecklingen fortgår som planerat anlitas som experter. Vi kan inte känna oss lugna förrän vi vet att alla fakta i målet lagts fram. För att vi skall kunna bedöma om vi vill ha kärnkraft eller inte är det väsentligt att alternativ energiförsörjning prövas. Industriministern verkar här dela energiprognosutredningens låsta syn på våra möjligheter. Vid sidan av vattenkraften skulle kärnkraften vara den enda uthålliga energikälla, som med nuvarande teknik skulle kunna bidra till landets energiförsörjning i mer än marginell omfattning, säger industriministern i sitt skrivna svar. Detta är vad jag kan förstå direkt felaktigt. Först och främst är kärnkraften inte en uthållig energikälla. Urantillgångarna är begränsade. Bridreaktorn som skulle få uranet att räcka längre, är inte färdigutvecklad och enligt många sakkunniga ingenting att tänka på. Det är bara det radioaktiva avfallet som är uthålligt århundrade efter århundrade. Däremot finns det redan utvecklad teknik, som snabbt skulle behöva komma ut på marknaden för att rikta in oss för framtiden på energibesparing och alternativa bränslen. De metoderna har inte varit ekonomiskt intressanta så länge priserna på olja och elektricitet har hållits orealistiskt låga. Gemensamt för alla alternativ är att de skulle skapa ny produktion och alltså nya arbetstillfällen. Hälften av all energi går åt till husuppvärmning i vårt kalla land, och frysa vill ingen vare sig hemma eller på arbetsplatsen. Men efter vad jag förstår är det direkt felaktigt att påstå, som industriministern gör, att en förändring till småhus från flerfamiljshus nödvändigtvis kräver större energiåtgång för att hålla oförändrad inomhustemperatur. Det finns metoder att värma upp just småhus, vilka är betydligt energisnålare än de metoder vi använder i dag. Våra hus skulle kunna isoleras betydligt bättre än nu och därmed spara bränsle. Här skulle det göra stor nytta med fördelaktiga lån från samhällets sida för isolering av hus och för inköp av nya uppvärmningssystem. Sådan teknik finns redan utvecklad och kan vidareutvecklas, om samhället ställer större resurser till förfogande. Styrelsen för teknisk utveckling har nu ett blygsamt anslag för dessa ändamål och skulle kunna göra nytta med betydligt större summor. Jag skall här inte upprepa alla de exempel som föregående talare har anfört på olika uppvärmningsoch energialternativ utan vill bara nämna några. Vi gör av med mycken energi i vårt samhälle genom onödiga transporter. En transportoptimering skulle ge oss mer fritid och spara bränsle. Målet bör vara förädling så nära råvaruproduktionen som möjligt, arbetsplatser i närheten av människors bostäder osv. Det innebär en utveckling mot ett decentraliserat samhälle och mindre företag. Lantbrukshögskolorna skulle behöva mer pengar för att intensifiera forskningen, t.ex. rörande kvävefixerande bakterier som onödiggör de tunga, energikrävande kvävegivor som blivit alltmer nödvändiga i konventionellt jordbruk. Växtförädlingen bör inriktas mot växtsorter som trivs med sådana biologiska metoder att binda luftens kväve utan av människan framtaget energitillskott. Möjligheterna att inrätta ett gott samhälle utan atomkraften synes stora, men ibland är det svårt att värja sig för misstanken att de som nu är tongivande i samhället inte önskar släppa fram de möjligheterna. Det kommer att visa sig i statsverkspropositionen om regeringen har dragit slutsatserna av vad man säger i dag och kraftigt ökat satsningen på alternativ energi, eller om man nöjer sig med att utreda. Statsministern säger att vi i vår planering för framtiden inte kan utgå från obegränsad tillgång på billig energi och att stora krav kommer att ställas på solidaritet och hänsyn till det gemensamma bästa. Ett samhälle baserat på energislag som inte förnyas i den takt de förbrukas, kommer förr eller senare till en kris. Detta har personligheter som Georg Borgström länge försökt få oss att inse. I dag har den sanningen äntligen börjat tas på allvar också i detta hus. Statsministern säger också: ”På längre sikt är därför energiförsörjningen oundvikligen ett globalt problem.” Ja, det är den, om vi fortsätter som nu. Men det finns andra vägar. Det har i dag givits många exempel på möjligheter att få fram energi som förnyar sig själv, och nya metoder kommer att kunna utvecklas om vi inriktar oss på det. Mänskligheten har levat under årmiljoner i stabila samhällen utan energikris. Det är vår ensidigt materialistiska världsbild och vår tillväxtmani som har åstadkommit problemen. Vi får bekymmer därför att vi inte håller oss inom de naturgivna ramarna och riktar in vår uppfinningsförmåga när det gäller teknik och organisation på att göra det så gott för oss som möjligt inom dessa gränser. Vi har brutit oss ur naturens kretslopp. Det kan bara sluta i katastrof om vi fortsätter på den vägen. Sverige lever i dag över sin andel av världens naturtillgångar. Vi måste igen börja leva på jordens villkor, som Rolf Edberg säger. Inte betvinga utan samverka, inte gå tillbaka men utvecklas i en ny, realistisk riktning. Mycket talar för att den strukturut veckling som detta kommer att medföra blir mer tillfredsställande för människan än mycket i den strukturförändring vi upplevt sedan 1950-talet. Det växer hos många människor i vårt land fram en misstro, inte mot tekniken som sådan men mot teknikens nuvarande inriktning mot allt större, snabbare och effektivare. En effektivitet till vad? Människan kommer alltmer i kläm. Standarden ökar inte. Många människor tycker inte att den nuvarande utvecklingen går åt rätt håll. Det finns en beredvillighet att pröva om, men ännu finns inte de stora resurserna på dessa människors sida. Runt om i världen börjar också en annan, vidgad världsbild växa fram. Människor arbetar för den lilla skalans teknik, en teknik för människor, som är överblickbar, omedelbart praktisk, utan miljöförstöring. Man arbetar för ett decentraliserat samhälle med lokal självförsörjning så långt möjligt. Vetenskapsmän börjar engagera sig för människans villkor på jorden. I Göteborg verkar Centrum för tvärvetenskap. Man har föreslagit humanekologi som ämnesområde i grundutbildningen vid universiteten. ”Det är i dag”, säger man, ”nödvändigt — på ett annat sätt än tidigare — att ta vara på den kunskap som finns om människans villkor på denna planet och om begränsningarna och möjligheterna för mänskligt handlande, att göra denna kunskap tillgänglig för allt flera och vidare att genom forskning utöka den.” I socialstyrelsens utredning om psykisk hälsa och mänsklig miljö talas det om att vår nuvarande livsstil har ett högt mänskligt pris. Den nuvarande utvecklingen mot allt högre effektivitet åstadkommer inte bara en ödeläggelse av naturen omkring oss utan också en ödeläggelse inom människan. Författaren till en av bilagorna till betänkandet Att välja framtid talar om ändrade värderingar som en möjlighet när det gäller att ta till vara andra begåvningsreserver än den intellektuella förmågan. Man talar om egenskaper som har att göra med mellanmänskliga relationer, t.ex. en ”kreativitetsreserv” och en ”ömhetsreserv”, som skulle kunna leda samhällsutvecklingen i andra banor, en utveckling som skulle vara mycket mer tillfredsställande för de många människorna. Det finns en chans att vi låter den kris vi i dag upplever leda till något positivt för framtiden. Det finns en risk att vi suggererar oss till att hysteriskt rusa tillbaka in i den brinnande ladugården därför att vi är vana att se tryggheten där och inte förmår se räddningen utanför. Rolf Edberg säger på s. 144 i den bok som statsministern citerade: ”Framför allt skulle en reglerad åtstramning av energiflödet ge frågan om tillväxtens gränser en högst handgriplig innebörd. Den skulle tvinga över produktion till energisnåla tillverkningar och mönstra ut en rad onyttigheter, som vi i dag tankeslappt räknar som standard. Vi skulle nödgas tänka över vad som är våra verkliga behov och vad som är skenbehov. En sådan process kunde kanske föras vidare till en omprövning av industrisamhällets livsföring över huvud taget. Det skulle inte längre ges plats för någon köpoch slänghushållning — — — Vi kunde få en ny skala av värderingar, som kom att innefatta människan själv — — —.” Statsministern och industriministern meddelar att man nu tillsätter en Nr 149 programkommitté för ett energiprogram, ett energiråd och en energipoli Fredagen den tisk delegation och att man strävar efter att samla alla goda krafter för en 7 december 1973 gemensam ansträngning. Det är nödvändigt att människor med ett öppet sinne för riktiga och nödvändiga förändringar får bli tongivande i detta sammanhang. Om vi styr in mot ett samhälle baserat på förnybara energikällor och råvaror och återbruk av icke förnybara kan dagens kris förvaudlas till en engagerande, hoppfull anspänning för en bättre värld.
Herr talman! Jag får tacka industriministern för hans svar på dels den interpellation som jag framställt till honom angående kolets roll i den framtida energiförsörjningen, dels den interpellation som jag framställt till statsministern rörande det viktiga spörsmålet hur statsmakterna skall kunna garanteras största möjliga handlingsfrihet i dag och i framtiden vid olika slag av energipolitiskt beslutsfattande. Jag har också i andra hand fått del av herr Palmes svar på herr Heléns interpellation, vilket i stort sett innehåller samma informationer och argument som anförs i industriministerns interpellationssvar. Av de båda ministrarnas svar och principiella hantering av det utomordentligt komplicerade energikomplexet framgår att regeringen och den nuvarande icke-socialistiska oppositionen i huvudsak är överens både om bedömningen av det svåra läget och om nödvändigheten av delvis drastiska ingripanden för att i görligaste mån dämpa energikrisens negativa verkningar. När det sedan gäller vilka metoder och medel som måste väljas för att vårt land både kortsiktigt och i det längre perspektivet skall kunna garanteras en tillfredsställande energiförsörjning, är det möjligt, måhända troligt, att regering och opposition även på denna punkt är överens, men säkert är det ingalunda. Både herr Palme och herr Rune Johansson uttrycker sig nämligen mestadels i allmänna ordalag, varur på flera viktiga punkter, framför allt när det gäller kärnkraftens användning och omfattningen härav, några entydiga och konkreta slutsatser beträffande regeringens eget ställningstagande inte kan dras. På en absolut grundläggande punkt är vi emellertid uppenbarligen alla överens. Då de svenska statsmakterna i en nära framtid skall träffa det beslut med nästan apokryfiska förtecken som gäller omfattningen av den satsning som skall göras på den i dag tillgängliga s.k. smutsiga kärnkraften som eventuell definitiv lösning av vårt växande energiproblem — ett felbeslut kan få ödeläggande verkningar för många generationer framåt — måste de ansvariga beslutsfattarna, dvs. i sista hand riksdagen, ha största möjliga handlingsfrihet. Därom är alla överens. Att denna uppfattning i hög grad är regeringens framgår med ackuratess av både statsministerns och industriministerns i dag lämnade interpellationssvar. Industriministern, som är mest utförlig, räknar upp flera åtgärder som regeringen vidtagit eller ämnar vidtaga, t.ex. inrättandet av en särskild programkommitté för forskning och utveckling inom energisektorn, 47 förstärkning av delegationen för atomenergifrågor m.m. Alltsammans har ett gemensamt övergripande syfte utöver att lösa de besvärligaste akuta problemen, nämligen att tillförsäkra statsmakterna största möjliga handlingsfrihet när definitiv prioritering av olika energiförsörjningsalternativ skall ske. En ödesfråga när denna prioritering slutgiltigt skall ske blir hur avvägningen mellan olja och kärnkraft skall göras. Enligt industriministerns referat i den utdelade stencilen av energiprognosutredningens slutsatser i den nyligen avlämnade delrapporten gör rådande förutsättningar på energiområdet att ”frågan om hur Sveriges energikonsumtion de närmaste decennierna skall tillgodoses närmast blir en fråga om hur avvägningen mellan olja och kärnkraft skall göras”. För att alludera på ett uppmärksammat svar från herr Palme på frågan hur han kände det i en avvägningssituation av ett helt annat slag och på ett annat plan blir det för mig — om Sveriges framtida energiförsörjning och därmed välfärd skall inskränkas till ett val mellan endast olja och kärnkraft — ungefär som att välja mellan pest och kolera. Det kan nämligen på starka grunder ifrågasättas vad som för en liten nation med världens högsta per capitaförbrukning av energi kan te sig minst eller mest osympatiskt: att vara helt beroende av emotionellt labila oljeschejker, som begagnar oljan som rent politiskt vapen, eller av iskallt spekulerande finansmagnater av amerikanskt eller rättare sagt västerländskt snitt. Det torde inte vara obekant att nyckelråvaran när det gäller den smutsiga kärnkraften — i dag producerad av de s.k. lättvattenreaktorerna — nämligen anrikat uran är föremål för det intensivaste intresse från de multinationella oljejättarnas sida. Dessa har dessutom, enligt vissa uppgifter som inte kunnat kontrolleras av mig, redan skaffat sig betydande ekonomiskt inflytande i de företag som framställer anrikat uran. Detta gör att om uran blir en eftertraktad råvara — vilket det snabbt blir, om huvudsatsningen i fråga om den framtida energiframställningen världen över görs på kärnkraften — kommer uranet att med eller utan medverkan från de multinationella industrikonsortierna bli föremål för spekulation och svart handel i minst den omfattning vi i dag upplever i fråga om den alltmer svåråtkomliga oljan. Med dagens kärnkraftteknik är för övrigt urantillgångarna inte större än tillgångarna på olja. Mot denna bakgrund förefaller mig slutsatsen klar: för vår del måste vi satsa det yttersta av våra resurser på att få fram alternativa energiförsörjningsformer, inte bara gentemot oljan utan också gentemot kärnkraften, i varje fall mot den smutsiga kärnkraften eller fissionsenergin. För att en sådan målsättning skall ha en reell chans att bli uppfylld måste vi som sagt ha tillräcklig handlingsfrihet. Av herrar Palmes och Rune Johanssons uttalanden här i dag framgår att regeringen för sin del är övertygad om att vi i dag har den erforderliga handlingsfriheten och att vi med de åtgärder av olika slag som samtidigt aviseras kan behålla denna även fram till den tidpunkt då det definitiva valet av energiförsörjningslinje skall göras. Men kommer vi verkligen att ha denna handlingsfrihet år 1975, då enligt både statsministern och industriministern tillräckligt beslutsunderlag av allsidigaste slag kommer att kunna presenteras riksdagen för ett slutgiltigt ställningstagande? Jag är inte helt övertygad, framför allt på grund av industriministerns märkliga underlåtenhet att inte med ett ord beröra kärnpunkten i min fråga till statsministern, det spörsmål som hela interpellationen var uppbyggd omkring. Jag syftar på Vattenfalls nuvarande taxepolitik och agerande — eller brist på agerande — när det gäller de s.k. mottrycksverken, vilka kan producera billig kraft med hög energiutvinning och med bl.a. kol, ved, avfall etc. som bränsle. Enligt Svenska värmeverksföreningen skulle full utbyggnad av lokalt belägna mottrycksverk runt om i landet kunna nedbringa importbehovet av olja med inte mindre än 2,7 miljoner kubikmeter. I min interpellation, som lämnade en relativt utförlig redogörelse om detta agerande, gjorde jag självfallet inga beskyllningar mot Vattenfall. Och jag har inte någon avsikt att göra det i dag heller, utan jag bara frågar industriministern, om det kan finnas risker för att genom Vattenfalls politik i berörda sammanhang en alternativ energiförsörjningslösning utmönstras till förmån för enbart kärnkraft, vilken i varje fall för närvarande tycks vara Vattenfalls skötebarn. Det har som bekant i det förflutna hänt att beslutsfattarna ställts inför ett fait accompli av underordnade organ. På detta får jag inte en stavelse till svar, vilket enligt riksdagspraxis snarast skulle kunna tolkas som en ovänlighet, ja kanske t.o.m. oförsynthet. Jag tar emellertid inte underlåtenheten på det sättet, utan jag utgår från att det finns andra förklaringar till att denna åtminstone enligt min uppfattning brännande frågeställning inte berörts. Jag nöjer mig med att nu och här ställa frågan på nytt. För undvikande av alla missförstånd vill jag här kort deklarera min egen inställning till frågan om användningen av kärnkraft som huvudalternativ för den för vårt samhälle erforderliga energin. Jag tror att med de tekniska lösningar som står till buds under överskådlig framtid kan vi inte undvara kärnkraften som energikälla, utan vi måste använda den, t.o.m. i ganska stor omfattning. Denna principiella inställning, herr talman, innebär bl.a. att jag inte anser att kärnkraften som sådan endast är ett motbjudande vapen, med vars hjälp den internationella kapitalismen framkallat dagens kris och ämnar framkalla morgondagens kriser också. Även de socialistiska staterna med Sovjet i spetsen betraktar kärnkraften som ett löftesrikt tillskott i kampen mot energikrisen också i sina länder. Kärnkraften — nota bene i sin rena form, dvs. vätekraften — kan bli mänsklighetens räddning i en obestämd framtid. Men — och här kommer men:et — den nuvarande kärntekniken producerar s.k. smutsig kärnkraft, med giftig strålning och radioaktivt avfall, som under olyckliga omständigheter kan komma att skada inte bara oss själva utan också våra efterkommande under hundratals år härefter. Lagringsproblemet har nämligen ännu inte kunnat få en definitivt ofarlig lösning. Som jag ser saken måste så mycket alternativ ofarlig energi kunna framställas att utbyggnaden av den smutsiga kärnkraften så långt som möjligt kan hållas tillbaka. Det är tänkbart att denna handlingsberedskap blir nödvändig endast under ett par årtionden eller till den dag då den rena kärnkraften, fusionsenergin, gjorts tekniskt och kommersiellt uttnyttjningsbar. Under denna period är det för övrigt tänkbart att andra energikällor kan komma till praktisk användning — energikällor av kanske högre effektgrad, t.ex. solenergi direkt förmedlad med bl.a. laserstrålar, energi ur jordens varma innandöme etc. I sammanhanget vill jag för min del också understryka vad här har sagts tidigare i dag, nämligen att en stor och kompromisslös satsning på Bo Lehnerts institution i syfte att underlätta hans forskning beträffande möjligheter att finna en lösning på vätekraftsenergiproblemet måste göras. Inte minst viktigt i dessa sammanhang är största möjliga satsning på återvinningstekniken. En sådan satsning, som måste ges högsta prioritet, kan göras dels på återvinningsforskning, dels på en utveckling av såväl kapacitet som effektivitet hos de många återvinningsindustrier, flertalet småföretag, som arbetar i vårt land. Trots regeringens olika åtgärder och industriministerns order till den nu tillsatta programkommittén för forskning och utveckling på energiområdet att före utgången av augusti månad nästa år redovisa resultatet av sitt omfattande arbete anser jag att dagens energiförsörjningssituation är så kritisk att omgående åtgärder för framtagande av till olja och kärnkraft alternativa energiproduktionsmetoder måste vidtas. Därför har jag vid näringsutskottets behandling under gårdagen av tilläggsstat I rörande industridepartementets verksamhetsområde biträtt ett motionsförslag om att 10 miljoner kronor bör anvisas på tilläggsstat för bidrag till forskning och utvecklingsarbete rörande energibesparande åtgärder, ett arbete som omgående kan sättas i gång av bl.a. styrelsen för teknisk utveckling. Även om tidsvinsten endast blir en 7 å 8 månader gentemot planerade åtgärder ligger det i dag enligt min mening fara i varje dröjsmål. Jag vill mot denna bakgrund fråga industriministern om han kan biträda ett sådant förslag eller, om formella skäl hindrar detta, om han är beredd att redan om några veckor i statsverkspropositionen framlägga förslag i denna riktning. Måhända är sakläget det omvända så att det är för sent att få med förslaget i statsverkspropositionen, men då kan tilläggsstatsalternativet tillgripas. Beträffande slutligen industriministerns svar på min interpellation om kolets ökade användning i den framtida energiförsörjningen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över hans och därmed regeringens positiva inställning. Jag skall här inte utveckla koltemat vidare, endast förutsätta att denna regeringens positiva inställning till kolet också skall ta sig sådana konkreta uttryck att sådana orkeslösa invändningar som att vi inte har hamnanläggningar, lyftkranar, lageranordningar etc. för att kunna ta emot en stor kolimport snabbt undanröjes, där sådana invändningar fortfarande kan komma fram — de har som bekant inte saknats i debatten utan framförts t.o.m. från ansvarigt håll. Polen är en handelspartner som vi kan satsa stort på i detta sammanhang. Om vi skall importera energi från Polen i form av elkraft framställd i koleldade kraftverk via en eller flera elkablar på Östersjöns botten — det förslaget har ju framförts och presenterats helt nyligen — får det inte stanna vid bara denna sorts kolimport från Polen. Även kol i naturligt skick måste importeras i så stora kvantiteter som vi tekniskt kan ta emot och helst genom långtidskontrakt på 15 å 20 år, som polackerna enligt tillgängliga uppgifter åtminstone till helt nyligen har varit beredda att teckna med oss. Vi skall, herr talman, inte heller glömma bort att lagring av kol är väsentligt mycket billigare än lagring av olja.

Herr talman! De akuta svårigheterna när det gäller oljeförsörjningen och därmed också elförsörjningen måste naturligtvis i första hand tillskrivas den skärpning av de politiska motsättningarna som under hösten ägt rum i Mellersta Östern. Denna på sitt sätt tillfälliga störning i oljetillförseln till en rad länder har fått extra genomslagskraft i industriländerna genom att dessa samtidigt befunnit sig i en uppåtgående konjunktur med kraftigt växande efterfrågan på olja både för uppvärmning och transporter samt som produktråvara. Men det är å andra sidan nödvändigt att sätta in den situation som vi nu upplever i ett längre perspektiv. Det har också såväl statsministern som industriministern gjort i sina redogörelser, liksom flera talare före mig har gjort det. Ingen räknar längre med att det rikliga tillflöde av billig olja som vi har haft under de senaste två årtiondena skall komma igen. Oljemarknaden har i växande grad blivit en säljarens marknad. Länder utan egna oljefyndigheter kan givetvis då snabbt hamna i ett sämre försörjningsläge. Samtidigt har de tecken som rätt länge funnits på en framtida, mer djupgående energikris befästs. De — som man får hoppas tillfälliga — faktorer som nu kommit med i bilden har utlöst kristendenserna fortare än någon tidigare kunnat ana. När det gäller den dagsaktuella situationen tycker jag att det är bra att regeringen nu verkligen söker ta ett samlat grepp. För det är inget tvivel om att oljekrisen avslöjat påtagliga brister i vår beredskap på detta område. Påfyllningen av våra beredskapslager av olja har uppenbarligen gått långsammare än vad som varit förutsatt. Vi har också kunnat notera att myndigheterna i mycket hög utsträckning är beroende av de stora oljebolagen, när det gäller att skaffa fram aktuella uppgifter om försörjningsläget på kort sikt. Det finns uppenbarligen inte heller något färdigt underlag för att mera exakt bedöma vilka verkningar en ransonering skulle få på sysselsättning och transporter. Detta är självfallet otillfredsställande. Som statsministern klargjorde i sitt anförande har huvudtanken i den svenska energipolitiken under de senaste årtiondena varit att säkra ”tillräckliga mängder energi till lägsta möjliga pris”. Denna starka betoning av prisaspekten har utan tvivel lett till att självförsörjningsaspekten har kommit något i bakgrunden. Inte heller de rena beredskapssynpunkterna har fått den uppmärksamhet som de skulle ha varit värda. Den oljekris som vi nu är mitt inne i måste, såvitt jag förstår, tvinga fram omvärderingar i dessa avseenden. Hittills har oljekonsumenterna — jag tänker då både på hushållen och på företagen — fått känning av krisen genom kraftigt höjda priser. Detta har varit allvarligt nog. De höjda oljepriserna har också på ett påtaligt sätt slagit genom i den allmänna prisnivån. Men vi är nu i ett läge där en direkt ransonering är oundviklig, om läget inte radikalt skulle ändras på kort tid — och det finns det knappast något som talar för. När det gäller utformningen av en sådan ransonering måste enligt min uppfattning sysselsättningsaspekten sättas i främsta rummet. Det är en uppfattning som jag delar med flera andra som deltagit i denna debatt. Det finns, som också har påpekats, redan fall där sysselsättningen kommit i fara genom att tillförseln av olja och gasol har strypts. Gör man den avvägningen — alltså att sysselsättningen sätts främst — blir konsekvensen att ransoneringen i första hand måste gå ut över bostadsuppvärmningen, som är det andra stora förbrukningsområdet vid sidan av industrin. En sådan avvägning innebär också att man ger förtur åt kollektivtrafiken. Men jag tror, trots allt, att de flesta föredrar detta framför ökad arbetslöshet. Samtidigt bör det vara så att bostadsuppvärmningen är det område, där det är lättast att få fram alternativa uppvärmningsanordningar. Som vi hörde av den redogörelse som lämnades från regeringen har industrin redan gjort relativt kraftiga besparingar på frivillig väg. I stor utsträckning har det givetvis skett av ren självbevarelsedrift. Efterfrågan är här mera priskänslig än på andra områden. Inom hushållssektorn har däremot den frivilliga sparkampanjen hittills inte haft någon större effekt, och det talar enligt min mening för att man så snart som möjligt genomför ett konsekvent ransoneringssystem. Förutom risken för hamstring kommer annars de mest lojala medborgarna att hamna i en sämre situation än dem som inte alls bryr sig om myndigheternas uppmaningar att spara energi. Ransonering på ett relativt tidigt stadium bör också kunna göra det lättare att bemästra situationen litet längre fram i vinter. De inskränkningar i energiförbrukningen, som vi nu tvingas till, måste också såvitt möjligt utformas så, att de passar in i en reviderad, mera långsiktig energipolitik. Målsättningen på sikt måste vara både att söka begränsa efterfrågetillväxten på energi och att utveckla produktionsformer, som kan tillfredsställa både ekonomiska och miljömässiga krav. Hittills har den kraftiga ökning i efterfrågan som vi har haft under efterkrigstiden betraktats som något oundvikligt. Sambandet mellan högre levnadsstandard och kraftigt ökad efterfrågan på energi har också ansetts som en gång för alla fastlagt. Men den inställningen börjar nu alltmer sättas i fråga. Önskvärdheten att begränsa efterfrågeökningen på energi betonas nu av allt flera samtidigt som många ser mer optimistiskt på möjligheterna att hushålla bättre med den energi som vi redan producerar. Å andra sidan är man inte lika optimistisk som tidigare när det gäller att med rimliga uppoffringar få fram de väldiga mängder ytterligare energi som uppgjorda prognoser sagt vara nödvändiga. Allt fler blir betänksamma inför att i snabbt ökad takt ösa olja och andra bränslen ur de begränsade tillgångar som finns på vår jord. Uppoffringarna består inte bara i reda pengar utan i minst lika hög grad är det uppoffringar i fråga om förstörd eller skadad miljö. Sverige liksom en rad andra länder har satt sin lit till kärnkraften när det gäller den framtida energiförsörjningen. Många bedömer nu möjlig heten att utnyttja kärnkraften tämligen pessimistiskt. Reaktorerna har inte fått den driftsäkerhet man tidigare räknat med. Utvecklingen mot allt större kraftverksenheter utsätter också de rent mekaniska delarna i de nya kraftverken för särskilda påfrestningar. Det driftstopp som man nu har i vårt enda atomkraftverk i Oskarshamn beror sålunda inte på mankemang i reaktordelen utan i andra delar av anläggningen. Liknande erfarenheter har man gjort i andra delar av världen. Sist men inte minst kan sägas att avfallsproblemet inte kommit närmare sin lösning. Det har gjort allt fler tveksamma om det riktiga i den väldiga satsning på kärnkraften, som de ansvariga för vår energiproduktion tidigare räknade med. Det var dessa förhållanden som ledde till att riksdagen i våras inte ville ge klarsignal för flera kärnkraftverk innan det fanns ett bättre beslutsunderlag att tillgå. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen nu intensifierat ansträngningarna för att få fram material som kan belysa dessa förhållanden. Ingenting talar emellertid i dagens läge för att man skulle kunna bortse från de stora risker som följer i kärnkraftens spår. Jag tänker då framför allt på avfallsproblemen. Därför måste intresset i hög grad inriktas på att utnyttja alternativa energikällor till kärnkraften. Det saknas i det avseendet inte heller uppslag från forskare och tekniker. Men åtskilliga av dessa ligger under alla förhållanden långt fram i tiden när det gäller praktiskt utnyttjande. Dit hör fusionsenergin. Men det förhållandet får inte locka oss från att nu avsätta större resurser till forskning på det området. Därför är det med tillfredsställelse som jag noterar, att regeringen nu är beredd att ge den forskning som pågår i vårt land på det området ökade resurser. Men mycket talar också för att kolet, solenergin och vindenergin på olika sätt skulle kunna nyttiggöras och då inom en kortare tidrymd. Även här måste vi ge forskare och tekniker möjligheter att pröva sina tankar och idéer i en vidare omfattning. Även när det gäller det kortsiktiga försörjningsproblemet finns uppenbarligen möjligheter att i olika avseenden utnyttja energikällor som i dag inte har någon större användning. Våra torvmossar är därvid ett gott exempel. När det gäller den närmaste tidens energiförsörjning kommer uppenbarligen också oljeköp på bilateral basis från tidigare av 'oss inte utnyttjade handelspartners att spela en allt större roll. Industriministern andades i sitt interpellationssvar också en ganska påtaglig optimism beträffande möjligheterna att få fram olja den vägen. I viss utsträckning kan jag ansluta mig till den uppfattningen. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg, att inte heller den sortens avtal och leveranser kan åstadkommas på stående fot utan närmast får ses som en möjlighet att förstärka vår energipotential på några års sikt.

Herr talman! Jag skall ta upp en del av de synpunkter som har framförts i debatten. Industriministern och jag har en uppdelning mellan oss, och han kommer att ta upp andra synpunkter senare, så den som inte känner sig bemött kan vänta att det kommer litet senare. Först några ord till herr Bohman om själva debatten. Herr Bohman gjorde gällande att skälet till att vi har vidtagit åtgärder är att frågor har ställts i riksdagen. Det är kanske ett litet förenklat sätt att se saken. Naturligtvis hade vi vidtagit åtgärder i alla fall, men det ligger en god parlamentarisk praxis i att de åtgärder man planerar om möjligt skall redovisas för riksdagen och ligga till underlag för en bred debatt. Därför var denna interpellationsdebatt ett lämpligt utgångsdatum. Jag hade ursprungligen tänkt att dessa åtgärder skulle redovisas i dag. Nu var det nödvändigt att gå ut med några av de kortsiktiga åtgärderna redan i går. Dessutom skulle interpellationssvaren delas ut i går, och då hade med all sannolikhet ändå publicitet uppkommit. Därför valde vi den metoden att presentera en del av åtgärderna men samtidigt markera deras samband med interpellationsdebatten i dag för att därmed understryka vår respekt för parlamentet. Jag har den meningen att parlamentet så långt som möjligt skall vara en central punkt. Det är där man skall lägga fram sina åtgärder och det är där de skall debatteras. Men ibland måste man alltså av praktiska skäl göra som vi har gjort nu. Herr Bohman var i början något kritisk i sina uttalanden. Beträffande oljelagringsprogrammet vill jag säga, att det inte är någonting nytt för svensk del. Redan på 1950-talet började man bygga ut ett oljelagringsprogram. År 1969 fastställde man ett nytt sjuårsprogram, som täckte perioden 1970-1976. Därefter kom OECD:s rekommendation, som anger 111 dagar för bensin, 148 dagar för tunn eldningsolja och 107 dagar för tjockolja. Vad vi har gjort nu är att vi gått in mitt i perioden och skärpt kraven på oljelagring så att, om programmet genomförs, vi 1977 väsentligt kommer att överträffa OECD:s rekommendation, detta utan ransonering eller något sådant, dvs. uthålligheten förutsätts vara väsentligt högre. Det är ett mycket litet fåtal länder som har tagit ställning till OECD:s rekommendation. Vi har fört vårt oljelagringsprogram sedan 1950-talet. Vi valde i den här situationen att gå in mitt under en planeringsperiod för att skärpa kraven, så att de i realiteten kommer att överstiga OECD:s rekommendation. Den andra punkt där herr Bohman försökte hänga ut mig gällde riksnämndens förslag beträffande pannområdet. Om jag minns rätt, försökte vi så långt möjligt följa vägen med rekommendationer i stället för med tvingande bestämmelser. Herr Bohman har ju i andra sammanhang varit en utomordentligt energisk exponent för tanken att man bör ha så få tvingande bestämmelser som möjligt i byggnadsstadgan bl.a. och klagat över den byråkrati som det kan leda till. Vi valde, om jag minns rätt, en rekommendation. Nu kan man konstatera — med hänsyn bl.a. till utvecklingen mot små billiga pannor — att man på många håll inte har följt rekommendationen. Det kan vara skäl till att man tvingas införa en tvingande bestämmelse, men då måste man först skapa sig en litet bättre bild av sakläget. Herr Helén tog upp en rad olika frågor. Låt mig först säga några ord om brevet. Det är riktigt att herr Helén skickade ett brev till mig under valrörelsen. Jag hade två alternativ när det gällde att besvara detta brev: antingen att ge ett ganska konventionellt och kort svar, som väl inte i speciell grad skulle ha tillfredsställt någon men som ändå hade inneburit ett svar, eller också lämna ett utomordentligt detaljerat svar, eftersom herr Helén i sitt brev tog upp en rad olika detaljföreskrifter. Vi samlade in en hel del material. Men jag skall gärna bekänna att eftersom jag under valrörelsen fick ägna mig åt s.k. infighting med diverse andra potentater — ingen nämnd och ingen glömd — och eftersom det också inträffade en hel del andra omständigheter såsom Norrmalmstorgshändelserna och annat, så orkade jag inte med det detaljerade svar som herr Helén egentligen hade varit värd. Detta är en problematik som många har diskuterat och som jag själv under många anföranden under de senaste åren har tagit upp, men jag skall gärna ge herr Helén ett erkännande för att han även under valrörelsen i ett något otacksamt läge ville ta upp den här problematiken. Han har fått sitt svar nu. Så till de olika konkreta förslag som herr Helén framförde. När det gäller ett informationsmaterial om kärnkraften, som kunde tas upp av energirådet, vill jag säga att det är ett bra uppslag. Det skall ganska lätt kunna tillgodoses, eftersom man inom industridepartementet sedan någon tid har arbetat med ett underlag för en bred informationskampanj i dessa frågor. Därför har man redan börjat arbeta fram ett sådant material. Jag vill säga att materialet icke endast bör ägnas åt kärnkraftfrågan hur viktig den än må vara. Där bör också, med tanke på att folkrörelserna skall diskutera detta, tas upp en rad andra mycket centrala energifrågor. Det gäller ju ett komplex av frågor, som är utomordentligt svåröverskådliga men där man ändå bör kunna plocka fram några huvudspörsmål till en bredare debatt. Beträffande det berörda symposiet vill jag säga att jag fått en något annan information om vad som där skall avhandlas men att vi gärna skall diskutera med Nobelkommittén om hurudan planeringen för framtiden skall vara. De fem förslagen om isolering, utbyggnad av fjärrvärmeverk, avfall inom skogsindustrin, värmeväxlar och mindre energikrävande produktion är tänkvärda. Dessa förslag kommer säkerligen att tas upp i olika fora, och det är väl knappast någon idé att vi här för någon mera ingående debatt om dem. Vi är knappast tillräckligt sakkunniga. Den centrala frågan på kort sikt gäller ju sysselsättningen, och den har berörts av herr Fälldin. Jag vill när det gäller herr Fälldin i alla fall som ett betydande framsteg notera att det i kärnkraftsfrågan, som är nog så besvärlig, i dag var helt andra tongångar från herr Fälldin än på riksstämman i Luleå, och det noterar jag som ett framsteg. Sysselsättningsfrågan och vår beredskap i det avseendet togs emellertid upp både av herr Helén och av herr Fälldin. Redan i min inledning ville jag nämligen inte på något sätt förneka att det kan uppstå bekymmer på grund av oljebrist och på grund av försämringar i avsättningsmöjligheterna, om vi skulle få en mer eller mindre skarp nedgång i konjunkturen internationellt sett. Jag vill till herr Helén direkt säga att arbetsmarknadsstyrelsen på sitt styrelsesammanträde i dag helt har ägnat sig åt en omfattande diskussion om energisituationen och dess effekter på arbetsmarknaden. AMS har gått igenom områden som direkt och indirekt kan komma att beröras av energikrisen samt industrisektorer där förändringar kan inträffa. Man har i dag diskuterat olika åtgärder, och AMS resurser har gåtts igenom av styrelsen. Man noterade med tillfredsställelse att arbetsförmedlingen nu genom riksdagens beslut i går har fått nya resurser. Man har enligt AMS ledning skapat en god beredskap och gör en genomgång av beredskapsarbeten i de nya situationer som energikrisen kan skapa. En grupp inom styrelsen tillsattes i dag för att följa den närmaste utvecklingen. Diskussionen med yrkesnämnderna kommer att tas upp. Central personal avsätts för att följa energikrisens inverkan på sysselsättningen. Länsarbetsdirektörerna kommer att inkallas för överläggningar. Jag vill alltså här redovisa att det verk vi har på området omedelbart har vidtagit omfattande åtgärder för att förstärka vår beredskap inför de påfrestningar som framtiden kan komma att innebära. Regeringen kommer naturligtvis att hålla en mycket nära kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen och andra verk på området. Därför tror jag att de krav, som herr Helén och delvis herr Fälldin tog upp, i dagens situation är väl tillgodosedda. Flera av talarna har tagit upp frågan om fusionsforskningen. Den forskningsgrupp som arbetar på detta område har naturligtvis många goda förtjänster. Den har också tillförts resurser och kommer att tillföras resurser. Det är så lätt att i en situation som denna söka efter enkla lösningar, men såvitt jag förstår innebär det här utomordentligt svåra vetenskapliga problem. Bedömningarna i fackkretsar går starkt isär när det gäller utsikterna att nå praktiska resultat, dvs. säkra och användbara fusionsreaktorer som inte heller har stora negativa effekter på miljön. Det tar rätt många år, och tydligen är det grundläggande teknisk-vetenskapliga problemet ännu inte löst. Det är inte min uppgift att försöka göra en vetenskaplig prioritering av olika delar av energiforskningen, men det här är i hög grad en internationell forskning. Problemet kommer säkert att tas upp inom ramen för programkommittén och i kontakt med den internationella debatten, och då kommer professor Lehnert och hans grupp självfallet in i bilden. Herr Helén tog upp frågan om ett energiinstitut. Men institut bör inte vara fristående i den meningen att de är isolerade från verkligheten, för det är en utomordentligt komplicerad verklighet vi har att göra med. Jag känner ofta en viss tveksamhet när det gäller att inrätta institut, just därför att de så lätt rostar och kommer att domineras av någon skola och alltså tappar sin vitalitet. Det är möjligt att man når samma resultat, om man arbetar öppnare med projektgrupper inom ramen för en existerande forskningsoch utredningsorganisation. Jag vill erinra herr Helén om att Alva Myrdals utredning i sitt betänkande Att välja framtid just tar upp den här problematiken, om än inte på precis samma område, och säger att det kan vara bättre att lösa sådana problem genom att stödja alternativa projekt innanför den forskningsorganisation som finns, eftersom man där får större vitalitet och flexibilitet. Det är en väg som vi också har valt när det gäller framtidsstudierna, och i de seminarier som pågår nu under hösten har man bl.a. diskuterat just den långsiktiga energipolitiken. Jag vill inte alls redovisa en otvetydigt negativ inställning till den här tanken — den får ju prövas av programkommittén — men jag undrar om inte det i och för sig hedervärda mål som herr Helén eftersträvar kan uppnås på ett effektivare sätt med andra metoder. Herr Svensson i Malmö är ju intressant att lyssna till. Han säger att den kapitalistiska ekonomin har varit alltför snävt inriktad på produktionstillväxt, framför allt med marknaden och bilsamhället som instrument. Skall man få ett rimligare samhälle, måste man alltså förändra maktstrukturen.

Jag minns nästan med rörelse den berömda debatten i köket mellan å ena sidan Chrustjev och å andra sidan Nixon för en 15 år sedan. Vad de diskuterade var ju inte de mera djupgående ideologiska problemen, det var inte skillnaden mellan kapitalism och kommunism. De diskuterade enbart den rent materiella produktionsutvecklingen under respektive system. En av 1960-talets stora erfarenheter har ju varit att orsaken till att människorna tappat mycket av förtroende både för kapitalismen och för kommunismen är inte att de är så olika utan att de är så lika. Båda mäter framgången för kapitalism respektive kommunism i ett mer eller mindre väluppfostrat beteende hos produktionsindex och i bruttonationalproduktens ökning.

Det är klart att det går att säga att bara inte bilen fanns så skulle det vara annorlunda. Jag vill inte påstå att Jörn Svensson var så förenklande, men det var mycket av det i hans anförande. Visst kan man säga att den standard som vi har tagit ut under 1960-talet har till väsentlig del utgjorts av ett ökat bilinnehav. Men för den enskilde bilinnehavaren ter sig inte detta i sig självt som ett offer för profithungriga marodörer. Enskilda människor upplever ju bilinnehavet som en icke oväsentlig ökning av deras frihet i olika avseenden. Vi har tagit ut den här standarden också genom att på tio år öka andelen bostäder med centralvärme från 75 till över 90 procent, andelen lägenheter med bad och duschrum från 50 till nästan 80 procent, med kylskåp från 60 till nästan 100 procent. Det är så lätt att säga, när man diskuterar, att denna förskräckliga materiella produktionstillväxt har lett oss in i elände. Men översätter man denna materiella produktionstillväxt i det som den har betytt för människorna, så finner man att det varit ting som de har upplevt som ganska väsentliga i sin tillvaro. Men jag vill samtidigt omedelbart tillägga att i den mera energisnåla framtid som vi kan se, är det naturligtvis många onödigheter som kan föras bort, som innebär en lyxkonsumtion, ett förslösande av tillgångar som är meningslöst även ur varje vidare perspektiv. De hederliga människor som skriver om det energisnåla samhället brukar ju säga att detta kommer att betyda: inga bilar, en TV per hus, inga utlandsresor, en tvättstuga per kvarter, osv. De försöker alltså konkretisera vad det betyder. Det tvingas man göra, om man säger att vi skall avstå från mängder av energikällor. I och för sig kan det vara en förnuftig diskussion, så att vi inte bara lamenterar över materialismens framsteg utan också försöker konkretisera: Vad är det i denna materialism som för vanliga löntagare är någonting väldigt väsentligt? Det skall inte vara vad vi dekreterar att de skall tycka utan vad de själva upplever som väsentligt. Ja, vad är det av sådant som är lyx? Det finns en annan punkt som jag många gånger har framhävt.

Det är ju sällan man enligt denna princip, vilka förtjänster den än må ha i andra avseenden, räknar längre än på 20—30 års sikt.

Därför får vi föra en mycket intressant diskussion, där jag är relativt optimistisk, för jag kan aldrig tro att problem är olösliga, om människorna i gemenskap och demokratisk ordning bestämmer sig att lösa dem och gå samman om detta. Men det är vissa ting vi skall vara klara över, och det är att det kommer att drivas fram en planering på energiområdet men även på andra områden — en internationell planering och en nationell planering som går utöver det vi hittills har vant oss vid. Där får marknadsekonomins anhängare inse att den bistra verkligheten kommer att tvinga bort dem från många doktrinära positioner. Där kommer också de som tror, att planering är ett sätt att med några slags gigantiska Gosplaninstitut bara dekretera framtiden för människor, att få inse, att det kommer inte människorna att finna sig i, utan de kommer att vilja på olika sätt själva påverka detta, själva vara med och välja sin framtid. Jag menar att en avskärmad diktatursplanering är egentligen sämre än ingen planering alls. Vidare skall vi ha klart för oss att de långsiktiga fördelningsproblemen kommer i en annan belysning än tidigare. Vi är alltså tillbaka till den grundläggande svagheten hos kapitalismen och hos kommunismen så som vi lärt känna dem i de västliga industriländerna. Där har man kunnat säga till människorna att det spelar ingen roll att detta livets goda är så ojämnt fördelat bland människorna, för om bara produktionen fortsätter att öka med 4—5 procent om året kommer vi ju alla att få det bättre, och då är det inte vettigt att sitta och gnata om fördelningsproblemen — de löser sig.

Litet har det legat i bådas argumentation, men till stor del har argumentationen byggt på myter i syfte att försvara existerande fördelningssystem, vare sig de varit av det ena eller andra slaget. Men om det finns gränser för tillväxten och om vi avstår från att till övermått förbruka jordens resurser, så står ju inte det här argumentet till buds längre, och då kommer kraven på jämnare fördelning obönhörligen att öka.

Herr talman! Jag kanske bör be om ursäkt för den ideologiska utvikning som jag här tillåtit mig göra i slutet av debatten. Det är kanske inte så vanligt att man gör så här i kammaren. Men jag tycker att det är så väsentligt att vi mitt inne i de oerhört besvärliga frågor som vi nu brottas med också diskuterar framtidsperspektiven. Då skapar vi nämligen — i den fria och öppna debatt som hör en demokrati till — en beredskap hos oss alla att acceptera de åtgärder som kommer att bli nödvändiga. Och där skall debatten ligga till grund. Därför kommer jag att efter fattig förmåga försöka tillmötesgå alla de krav på bra debattunderlag som har ställts i dagens diskussion.

Jag vill inte ett ögonblick förespegla någon att detta skulle vara lättlösta problem, och jag vill inte försöka mobilisera något slags patenterad optimism. På grund av osäkerheten i det internationella läget kan vi inte redovisa ens de närmaste månadernas utveckling med någon säkerhet. Vad vi kan göra är att gå in med de åtgärder som ter sig angelägna i dagens läge, vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om detta skulle behövas och att då med kraft och konsekvens prioritera medborgarnas arbetsmöjligheter och försöka hålla vitala samhällsfunktioner i gång.

Herr talman! Jag skall här försöka att på tre minuter få med så mycket som möjligt. Det brev från herr Palme som aldrig kom kan vi nu lägga till handlingarna. Vad statsministern sade om informationsmaterialet till folkrörelser, massmedier, AMS och andra kan ju verka nästan som ett Sesam, öppna dig — alltså som om man får allt i samma ögonblick man begär det. Men riktigt så bra är det väl inte. Att AMS sammanträder om dessa frågor just i dag och nu tycker jag är i senaste laget, och inventeringen via länsarbetsnämnderna borde nog redan ha varit i gång. Vad gäller informationsmaterialet är det oändligt viktigt att det inte från början blir utsatt för ett systematiskt misstänkliggörande — i och för sig kanske med all rätt — därför att det tas fram enbart inom industridepartementet. Jag är rädd för att det då kommer att misstros av kärnkraftens kritiker. Även om man inte behöver formalisera det lika hårt som man gjorde när materialet för ATP-omröstningen togs ut — så att man blev tvungen att sitta och votera om ett kommatecken — är det mycket viktigt att man bland dem som skall arbeta ut materialet från början har en sådan representation att materialet verkligen accepteras som ett sakunderlag. Sedan skall man ryka i luven på varandra och diskutera sakmaterialet så det bränner om det, men det är viktigt att det står sig som sakunderlag. Det finns ingen som helst anledning att be om ursäkt för att vi blandar in ideologiska framtidsperspektiv i den här dagsaktuella diskussionen. Det var mycket intressant att få del av statsministerns syn på hur ett energiinstitut bör arbeta. Jag tror faktiskt att det finns en grundläggande olikhet i synsättet oss emellan. Ni är angelägna att ha så nära kontakt med projektgrupper och andra att urvalet av dem följer de riktlinjer som ni vill lägga upp för hur samhället skall utvecklas. Och det kan ni inte begära i det nya parlamentariska läget. Statsministern hänvisar till några seminarier. Jag har ingenting emot att det sitter rader av unga socialister och diskuterar fram framtidsforskningen och dess innebörd på statens bekostnad. Men de skall inte sitt där ensamma! Felet med hela er uppläggning är att ni knutit för nära till statsrådsberedningen stora delar av den viktiga framtidsplaneringen. Skulle energiforskningen och debatten om dess resultat hamna i samma läge kommer vi snett. Här måste regeringen tänka om. Vi har en ny situation fr.o.m. den 10 januari 1974. Lampan blinkar redan. Det vore oändligt mycket mera att säga. Debatten kommer att pågå i evighet.
Herr talman! Herr Palme har rätt på en punkt: Jag är sannerligen ingen anhängare av byggnormer, och vi har som bekant över 15 000 sidor byggnormer. Ju färre vi får, desto bättre är det. Men några måste vi ju ändå ha, och till de viktigaste hör de som är betingade av försvarsoch beredskapsskäl. Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap insåg vart det barkade hän redan i början av 1950-talet när vi gick över till pannor som inte gick att elda med fasta bränslen. Nämnden begärde då att rekommendationerna skulle göras tvingande. Den som i april 1964 sade nej till det var herr Olof Palme själv. Sedan blev utvecklingen vad den blev, och det är den som överstyrelsen för ekonomiskt försvar i dag beskriver som ”utomordentligt allvarlig”. Hade det funnits litet mera av förutseende den gången, hade vi varit i ett väsentligt bättre läge i dag — det är ett obestridligt faktum. Herr Palme var inte inne när jag för en stund sedan berörde sysselsättningsproblematiken. Jag tog upp den för att den var uppe till debatt under finansdebatten i går. Finansutskottets majoritet var mycket litet intresserat av att debattera energikrisens konsekvenser för sysselsättning och samhällsekonomi, och det föranledde herr Burenstam Linder till en debatt med Gunnar Sträng i samma fråga. Men även herr Sträng avvisade tanken på att försöka utarbeta ett handlingsprogram för sysselsättning och samhällsekonomi vid alternativa energisituationer. Det är utomordentligt angeläget att regeringen gör det. Det är bra att AMS nu tagit initiativet till analyser, men dessa analyser måste följas upp av regeringen själv i något slags handlingsprogram för olika alternativ. Sysselsättningen är alltför viktig för att man inte skall bilda sig en uppfattning om vad som kan komma att inträffa om det och det händer. Tala inte så illa om planering som för en stund sedan, herr Palme! Ibland kan det vara bra att ha en vettig planering, även om man börjar bli litet fundersam när man bedömer handelsministerns handlande i höst. Den skildring av kapitalismen som herr Palme gav för en stund sedan är faktiskt inte förankarad i den praktiska verkligheten, inte i Västerlandets verklighet i varje fall. Det är väl inte någon som förordar tillväxt för tillväxtens egen skull, som något slags automatiskt självändamål. Man strävar efter tillväxt för att göra det bättre för människorna, för att skapa ökat välstånd, skapa en bättre fördelning av våra tillgångar i världen. Det är det som är det väsentliga. Om jag inte minns alldeles fel var det statsministern själv som för ett och ett halvt år sedan i en viktig proposition om regionalpolitiken skrev att ”stagnation är detsamma som tillbakagång” och att tillväxt är nödvändig för att förhindra stagnation och därmed tillbakagång. Men tillväxt skall vi ha för att göra det bättre för människorna, inte som något slags självändamål.

Herr talman! Det viktigaste är att vi får fram ett bättre underlag än vi hittills har haft när vi skall ta ställning till kärnkraften. Men jag vill påminna statsministern om att jag i dag inte har gjort någon avvikelse från den grundinställning som jag hela tiden har redovisat i denna fråga. Jag uttryckte min tillfredsställelse över att regeringen nu har intensifierat ansträngningarna för att få fram det här materialet — något som jag är uppriktigt glad åt. Men ingenting talar för att man i detta läge skulle kunna bortse från de stora risker som följer i kärnkraftens spår. Det är en kortare formulering av vad jag tidigare har sagt, nämligen att vi har gjort klart att vi inte kan acceptera en fortsatt utbyggnad av kärnkraftverk innan säkerhetsriskerna på kort och lång sikt har klarlagts — det gäller både driftsäkerheten och möjligheterna att oskadliggöra det radioaktiva avfallet. Sedan har jag gjort ett tillägg, och om jag förstod statsministern rätt går han i grund och botten personligen och bär på samma uppfattning. Det kom fram i hans resonemang med ideologisk kringbyggnad. Jag har sagt att ingen bör rygga tillbaka inför den principiellt viktiga frågan om den här generationen har moralisk rätt att för sin egen s.k. välfärds skull ställa krav på kommande generationer. Har vi rätt att göra sådana inteckningar i framtiden? Om en fortsatt ökad energikonsumtion förutsätter ett raserande av tryggheten och miljön i samhället — tryggheten i ordets vidaste mening — bör man ifrågasätta om detta är ett led i välfärdsutvecklingen.

— Det är sådant som måste vägas in. Det är en uppfattning som jag delar helt och hållet och som jag har försökt ge uttryck åt. Det är bra att statsministern men också industriministern och regeringen i övrigt, för att klara denna hastigt uppkomna situation, sätter sin lit till att alla är beredda att samverka. Det är ett riktigt grepp att försöka åstadkomma en samverkan mellan samhället och näringslivet. Därför att jag vet att det är nödvändigt skall jag inte anklaga statsministern eller någon annan i regeringen för att de, när jag och andra förde den här grundinställningen till torgs i ett vidare sammanhang, hade föga förståelse för den.
Herr talman! Herr Palme är mycket ytlig i sin analys. Jag vet mycket väl att det i de socialistiska länderna finns expansionsprofeter. Det är inte så märkligt, för det är inte så länge sedan de länderna lämnade det rent agrara stadiet, men det finns avgörande skillnader, som vi inte kan bortse från. Vi kan inte bortse från att man där har en mycket försiktigare satsning på kärnkraften och mer av alternativ energiforskning än i Västerlandet, i de kapitalistiska ekonomierna. Vi kan inte bortse ifrån att det där finns en annan social prioritering, att man hållit tillbaka bilismen och satsat exempelvis på barntillsynen, som är mycket bättre utbyggd där än här. Herr Palme kanske inte känner till att under det senaste året 500 fabriksdirektörer i Sovjetunionen har avskedats därför att arbetarna var missnöjda med deras sätt att sköta arbetsmiljöproblemen. Det lär veterligen inte ha inträffat i det kapitalistiska Sverige. Med detta är inte sagt att vi ser det landet som ett mönster eller att vi tror att man kan överflytta erfarenheter därifrån och hit. Vad vi skall diskutera nu och här är hur vi skall komma till rätta med den situation som råder i det här landet, och då kommer man in på frågan om det socialdemokratiska partiets ideologi. Statsrådet Lange talade i direktiven till den förra stora energiutredningen sig varm för, som han sade, en successivt ökad energiförbrukning som en nödvändig förutsättning för att uppnå samhällsekonomiska mål. När herr Erlander i början på 1950-talet kom tillbaka från sin PR-resa till USA, minns jag som ung socialdemokratisk gymnasist — vilket stötte mig oerhört och var en av de faktorer som bidrog till att föra mig ut från socialdemokratin — hur han sade att USA är världslikaren: vårt mönster. Det var innebörden i hans offentliga uttalande den gången. Om det nu är så, att denna tillväxtekonomi håller på att gå på skruvar — att den inte längre håller, att dess ideologi inte verkar stämma med verkligheten och med den resurshushållning som man tvingas att efter några decennier anpassa sig till — uppstår frågan: Är man fortfarande inom socialdemokratin överens om att den kapitalistiska marknadshushållningen skall vara världslikaren? Är man då för kapitalism, eller är man för socialism?

Herr talman! Till herr Helén först ett svar på frågan om materialet framställs inom industridepartementet. Jag ser inget skäl till att inte detta energiråd t.ex. kunde titta på det; det får vi väl diskutera. Detta var innebörden i vad jag sade i mitt förra inlägg. Som en av medförfattarna till ATP-broschyren 1957 är det klart att jag inser svårigheten i sådana sammanhang, om man ställer alltför stora anspråk, men en rimlig grad av sammanvägning tycker jag borde kunna vara möjlig. Energiinstitutet betraktar vi uppenbarligen på litet olika sätt. Jag tror att herr Helén såg det som en partipolitisk fråga. Det gjorde jag inte alls. Jag tycker också det är litet orättvist mot Jan-Erik Wikström, Ingrid Sundberg och andra som har deltagit i de här symposierna att hänga etiketten ”unga socialister” på dem. Ett ganska brett spektrum av människor har deltagit för att diskutera väsentliga problem. Jag vill påpeka att det i Alva Myrdals betänkande fanns olika alternativ — projektgrupper, alternativa program osv. — som snarare var ett bättre sätt att lösa problematiken än att skapa ett institut i detta fall för framtidsforskning. Jag är tveksam huruvida inte detsamma gäller för energiinstitutet. Men jag vill icke betrakta detta som en partipolitisk fråga. Skall man ha ett borgerligt energiinstitut och socialistiska programgrupper? Nej, jag tycker det bör vara en blandning från alla håll här. Det vore synd om herr Helén betraktade denna fråga utifrån ett helt annat perspektiv än det jag har betraktat den från — då kanske det blir svårt att föra en strikt saklig debatt om vilket alternativ som är att föredra. Där kan man rimligtvis ha olika meningar. Herr Bohman talade om pannor och räknade upp byggnormer. Såvitt jag vet är de allra flesta av dem just rekommendationer och icke tvingande bestämmelser. Nu är jag alltså helt konfunderad över varför jag skulle ha tagit ställning till en sådan fråga år 1964, då jag var konsult i regeringen och inte hade med det här att göra, men jag förmodar att herr Bohman har tittat efter och att det är korrekt. Problematiken är hur mycket man skall gå fram med tvingande lagstiftning när det gäller byggen och hur mycket man skall försöka styra dem genom rekommendationer. Min linje har alltid varit att man bör använda rekommendationer så mycket som möjligt. Nu har herr Bohman tydligen varit en exponent för mera av tvingande bestämmelser på vissa områden. Det är möjligt att han kan ha rätt; vi har faktiskt tagit upp den här saken och tittat på den. Beträffande sysselsättningen har vi redovisat olika frågor som är aktuella just nu. Redan nästa vecka kommer det att bli en diskussion i planeringsrådet på grundval av tillgängliga uppgifter om den sannolika utvecklingen av ekonomin med hänsyn till oljekrisen. När jag var i Tyskland härom dagen hade jag tillfälle att diskutera den frågan med bl.a. den tyske förbundskanslern, som också sade att man står inför mycket besvärliga problem — det är svårt att få ett fast grepp om hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli. Detsamma har vi fått reda på när vi haft olika kontakter med USA och andra länder. Den ekonomiska utvecklingen kommer naturligtvis in som ett oerhört väsentligt led i nationalbudgetarbetet, som i år är ovanligt komplicerat. Inom konjunkturinstitutet, nationalbudgetdelegationen och ekonomiska planeringsrådet kommer man att ägna den frågan utomordentligt stort intresse under de närmaste veckorna. Men i dag är materialet alltför litet hållfast. Jag har under många år, herr Fälldin, ägnat mycket funderande och mycket talande åt den allmänna frågeställningen om framtiden och nuet. Allt vi gör i det här samhället innebär ju på något sätt ingrepp i framtiden. Det gäller energiförsörjningen, det gäller tätortsbebyggelsen, det gäller när vi använder kemiska medel inom jordbruket — på vilket sätt påverkar vi jorden för kommande generationer? Det är ett evigt problem som vi ständigt måste diskutera, och det är svårt att isolera någon enskild fråga. Varje handlande i nuet är ett ingrepp i framtiden och innebär alltså alltid om man så vill ett etiskt-moraliskt dilemma för den just då levande generationen. Sedan hade vi två ståndaktiga tennsoldater, herrar Bohman och Svensson i Malmö. När jag sade att kapitalismen har sina svagheter därför att den är så ensidigt beroende av tillväxten och måste räkna med en förräntning av kapitalet på perioder som ligger på 20—30 år, vilket försvårar en långsiktig planering, antydde herr Bohman att detta var ett sätt att resonera om kapitalismen som är okänd i Västerlandet. Jag vill påpeka att detta är ett sätt att resonera om kapitalismen som förekommer i flertalet ekonomiska läroböcker nu för tiden. Bland dem som har fört ett motsvarande resonemang vill jag hänvisa herr Bohman till herrar Daley och Commoner och en norrman vars namn jag har glömt. Jag vet att herr Bohman brukar läsa socialdemokratiska författare under julen för att ha något att slå oss i huvudet med under remissdebatten, och jag hoppas att herr Bohman denna gång kan ägna sig något åt de här författarna. Detta är nämligen en ganska allmän syn på det kapitalistiska systemets svagheter. Men eftersom det möjligen var en kritik av USA eller av kapitalismen med utgångspunkt delvis i det amerikanska samhället kände sig herr Bohman manad att stiga upp till försvar. På samma sätt kände sig herr Svensson i Malmö, när jag diskuterade de kommunistiska teorierna, manad att stiga upp till försvar och sade att man i alla fall hade avskedat 500 bolagsdirektörer i Sovjetunionen. Det motsvarar två avskedade bolagsdirektörer i Sverige, om man ser till befolkningstalet, och det har man väl klarat av här under motsvarande period skulle jag tro. Numera behandlas emellertid avskedade bolags direktörer litet bättre i Sovjetunionen än förr i världen, då de gick ett snabbt och mycket dystert öde till mötes. Det får i så fall räknas som ett miljöpolitiskt framsteg. Herr Svensson nämnde att Tage Erlander skulle ha kommit hem och sagt att USA är en världslikare. Jag råkar har samma minnesfunktion som herr Svensson, så jag kommer också ihåg det. Vad Tage Erlander sade var att det är utomordentligt intressant att studera det amerikanska samhället, som ligger på en hög produktionsoch konsumtionsnivå, för många av de problem som förekommer där kommer någon tid senare till oss. Då har vi en möjlighet att vidtaga motåtgärder. Det är vad som tidigare skett i fråga om prispolitik, socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och narkotikan, som de hade problem med fem år innan den kom till vårt land. Men det innebar ingen anslutning till samhällssystemet. Men faktum är att det mest framskridna industrilandet är Amerikas förenta stater. De har en fantastisk industriapparat, för vilken man kan hysa den största beundran, även om man kan vara till ytterlighet tveksam inför dess användning. Men som ren produktionsapparat betraktad är den någonting som inte funnits tidigare. Det vore löjligt att förneka detta. För herr Svensson är det alltså lika enkelt som för herr Bohman. När det gäller att välja mellan kapitalism och socialism skall man kunna svara med ett enkelt ja eller nej. Herr Bohman kan svara på den frågan med ett enkelt ja. Herr Svensson kan också besvara den frågan med ett enkelt ja utifrån sin definition av socialismen. Men jag avvisar den kapitalism som herr Bohman företräder, det är ingen tvekan om det. Jag avvisar även den socialism som herr Svensson företräder såsom den tillämpats i de länder där kommunisterna nått den politiska makten; det är den enda rimliga jämförelsepunkt man har.

Detta är en humanistisk tradition och den är jag stolt över. Vi kommer att föra den vidare, och därför behöver jag inte hålla mig med vare sig herr Bohmans eller herr Svenssons förenklade schabloner.

Herr talman! Det finns kanske inte någon anledning att längre uppehålla sig vid värmepannorna. Utvecklingen har visat att riksnämnden gjorde rätt då den begärde tvingande rekommendationer. Och samma utveckling har visat att herr Palme hade fel när han sade nej 1964. Jag har inte försvarat den kapitalism som herr Palme här har försökt beskriva i egendomliga och abstrakta termer. Den sortens kapitalism finns inte utvecklad i Västerlandet i dag, den finns inte i sinnevärlden. Det vore mycket bättre, om vi någon gång tog upp en ordentlig diskussion om vad vi menar med olika samhällssystem än att göra försök att ställa upp mig som något slags företrädare för en amerikansk kapitalism som motpol mot herr Jörn Svensson som företrädare för en statskapitalistisk kommunism. Jag tror att vi skulle vinna på att föra debatten på ett annat sätt, och när jag har tillräcklig tid till mitt förfogande att gå in i problemen ordentligt. Jag är angelägen om att stryka under att jag naturligtvis inte begärt att regeringen vare sig i dag eller i går skulle redovisa ett färdigt handlingsprogram för sysselsättningen under nuvarande energikris. Vad vi begärt från oppositionens sida — jag kan här tala för hela oppositionen — är att regeringen skall utarbeta ett handlingsprogram för olika alternativ. Nu säger herr Palme: Jag har diskuterat dessa frågor med mina kolleger nere i Europa. — Där var jag naturligtvis inte med. Han säger: Vi kommer att diskutera dem i planeringsrådet. Där har oppositionen som bekant inte heller möjlighet att vara med. Vi kommer att diskutera detta när vi fått material från konjunkturinstitutet, från nationalbudgetdelegationen osv. och att det är självklart att regeringen då kommer att dra sina slutsatser och redovisa dem. Ja, men då är det bara bra. Då finns alltså intentionerna och viljan att lämna den fullständiga redovisningen som vi har begärt. Varför sade man inte ja i går, och varför sade man inte ja tidigare i dag i stället för att hålla på att ”käfta” fram och tillbaka på det sätt som skett.

Herr talman! Jag vill bara notera vad statsministern sade i sitt senaste inlägg, att det är ett moraliskt-etiskt problem förknippat med kärnkraftutbyggnaden. Jag noterar med tillfredsställelse att vi inte behöver tvista om det, att vi uppenbarligen båda två ser detta som ett verkligt stort problem inte för bara denna generation, utan även för kommande generationer. Därför måste man innan man går vidare i beslut ha klarlagt om det är möjligt att behärska framför allt avfallsproblemen. Så några ord om sysselsättningen. Jag har gett uttryck åt det viktiga i att vi prioriterar sysselsättningen i det knapphetsläge som uppkommer. Om den grundinställningen verkar det inte heller vara några delade meningar mellan opposition och regering, och det är utomordentligt bra i det här läget.

Det är väl ändå så att även för ett mindre företag är energifaktorn av varierande betydelse för produktionen och därmed sysselsättningen i hela det företaget. Jag vill passa på att uttrycka förhoppningen att man inte låser sig vid att den här delen av näringslivet skulle hamna under samma generella begränsning som hushållen, utan att man också där tar den här hänsynen. Vi måste ju tänka på sysselsättningen över hela ytan — dessa företag är verkligen företrädda ute i regionerna. Jag vill bara inför det fortsatta arbetet uttrycka den här förhoppningen.
Herr talman! Planekonomierna i Östeuropa kan naturligtvis aldrig vara mönster för socialismen i Sverige. Jag tycker ändå man kan diskutera dem på ett sakligare och korrektare sätt och inte på det slafsiga, ovetenskapliga och jag höll på att säga amerikaniserade sätt som statsministern gör, vilket förvandlar hela den debatten till jönseri i stället för till en intressant diskussion om vilka erfarenheter från planekonomins överlägsenhet när det gäller vissa problem som man skulle kunna dra nytta av vid uppbyggandet av socialismen i Sverige. Men jag skall förflytta mig inom detta lands gränser till den fråga som statsministern hela tiden undviker. Ledande socialdemokratiska politiker har i många sammanhang — senast citerade jag statsrådet Lange i energiutredningen — förespråkat den kvantitativa tillväxten såsom en allmän bakgrund till sin samhällsfilosofi. Då skulle jag vilja fråga: Är det i dag fortfarande herr Palmes humanistiska socialism? Under socialdemokratiskt styre har de stora multinationella oljebolagen skaffat sig en utomordentligt stark maktposition över viktiga delar av den svenska ekonomin. Är det ett uttryck för herr Palmes humanistiska socialism? Vi har haft en utveckling under den stora Erlanderska slapphetens tid, när bilismen fick breda ut sig, och när barnstugorna fick stå tillbaka. Därför har vi i dag mycket mer bilism än barnstugor. Är det herr Palmes humanistiska socialism? Nej, jag gissar att om han skall vara uppriktig är det inte det. Då skulle jag vilja ställa en fråga. Nu kommer tillväxtproblemet att stå på ett annat sätt. Utsikterna för framtiden pekar på nolltillväxt under några decennier, dvs. i stort sett stationär energiförbrukning. Detta ställer ökande krav på en strängare prioritering, en strängare planmässighet, en strängare organisation. Då är min fråga: Vilket hushållningssystem anser herr Palme vara överlägset när det gäller att klara detta? Den kapitalistiska marknadshushållningen? Det som herr Palme behagar kalla blandekonomin — dvs. 10 procent kvasi-socialism och 90 procent kapitalism? Eller en socialistisk planekonomi — givetvis demokratiskt uppbyggd, som också vi anser att den skall vara? Det är detta frågan gäller.
Herr talman! Först till herr Helén, som i den här debatten ägnar sig åt energiinstitutet. Jag tycker fortfarande att vi talar om olika saker. För det första: Om det viktiga är att företrädare för andra åsikter, rent partipolitiskt, än regeringens skall få komma till tals, så kan jag säga att i programkommittén kommer företrädare för oppositionspartierna att inbjudas att medverka och får alltså stora möjligheter att påverka inriktningen av forskningen och utvecklingen på det här området. För det andra: Om det är bara det man vill att energiinstitutet skall vara jämförbart med konjunkturinstitutet, alltså vara ett från regeringen fristående verk, så vill jag nämna att man i industriverkets energibyrå börjat bygga upp möjligheter för en omfattande utredningsverksamhet. Där blir alltså delvis det kravet tillgodosett. För det tredje: Vill man arbeta med helt andra alternativ, alternativa framtider så att säga, eller från helt andra utgångspunkter än det etablerade samhället, då kan man ordna det genom ett särskilt institut. Jag menar att det är fel att dra in detta i den partipolitiska diskussionen. Vi får väl fortsätta diskussionen en annan gång, för nu är det slut på treminutersreplikerna för herr Helén. Jag har inte velat låsa den här diskussionen för hårt, för man måste göra klart för sig vad man vill uppnå och vad som är praktiskt att göra. Den partipolitiska delen kan vi klara inom programkommittén, och verksfunktionen så att säga kan vi klara inom energibyrån. Detta med helt andra alternativ kan vi klara genom ett institut, men det kanske kan klaras bättre på annat sätt. Men då blir det ett praktiskt problem och inte principskillnader, som det fanns en liten tendens hos herr Helén att vilja bygga upp det till. Det får vi väl fortsätta att diskutera — bl.a. i energirådet kommer det väl att erbjudas möjligheter till det. Herr Fälldin och jag är eniga om moralen och om sysselsättningen. När det gäller de mindre och medelstora företagen vill jag säga att det handlar om rent praktiska ting. Det är lättare att klara de stora företagen snabbt och litet individuellt. Man får till att börja med välja schablonmetoder när det gäller det mycket stora antal företag som räknas till de mindre och medelstora. Men det utesluter inte att man i den fortsatta hanteringen kommer att ha möjlighet att ta individuella hänsyn ur sysselsättningssynpunkt. Självfallet inte. Jag tror inte heller att det på den punkten skall råda någon oenighet. Däremot herrar Svensson i Malmö och Bohman. Vi skulle föra en seriös diskussion om planekonomi, sade herr Svensson — vart han nu tog vägen. Planekonomin har väsentliga fördelar. Man har lyckats i Sovjetunionen t.ex. att snabbt lyfta upp landet från ett agrarland till ett industriland. Men de studier jag har gjort av de genomförda planekonomierna tyder på att planekonomi är förenad med utomordentligt långt gående byråkratisering. Det uppstår ständiga flaskhalsar i produktionen beroende på att planeringsinstrumentet är otillräckligt, därför att det blir stelt, i en relativt utvecklad ekonomi. Jag har kunnat studera detta på utbildningsområdet, där man skulle fastställa hur många människor man behövde för olika kategorier. Det är väldigt svårt att även i en så centralstyrd ekonomi exakt räkna ut behovet av lärare, för de kan tänkas göra något annat, eller behovet av ballerinor, för de kan också tänkas göra något annat. Det finns alltså en inbyggd byråkratiseringstendens i systemet, som jag tror är både till skada för tillväxten och till skada för demokratin och för systemets sätt att fungera rent mänskligt. Därför tror jag — den meningen har jag alltid haft — att det är fel när marknadshushållningens kritiker av någon anledning skjuter in sig på prismekanismen. Jag har alltid tyckt att prismekanismen är en fullkomligt genial uppfinning. Den innebär ju en möjlighet att styra flödet av resurser på ett lämpligt sätt och möjliggör stora mått av valfrihet för enskilda konsumenter. Visst har vi haft våra svagheter. Jag delar den uppfattningen att vi kan ha haft för mycket bilar och för litet barnstugor. Som herr Svensson i Malmö vet skrev jag argsinta artiklar om detta under 1950-talet. Men jag delar inte den meningen att man som en självklarhet skall utgå från att det nu är slut på tillväxten. Det har jag inte alls påstått. Jag har sagt att redan det faktum att energin blir kraftigt dyrare innebär en långsammare tillväxttakt. Det kan hända att tillväxten blir avsevärt långsammare och även att den under vissa perioder kommer att ligga nästan nere vid noll. Men jag har alltid menat att detta kommer att medföra betydande svårigheter, eftersom stagnationen kan leda till större spänningar i samhället. Dessutom har jag sagt att man kan ta ut framsteg på många andra sätt än de som kan mätas i BNP, nämligen genom sådant som på olika sätt ökar välfärden. Det anser jag vara ett slags tillväxt, även om den inte mäts i brutala BNP-termer. Men vi skall inte utgå från som något självklart att det nu är slut på all produktionstillväxt. Jag tror inte att så är fallet. Det är bara så att förutsättningarna förändras på oerhört många olika sätt. Slutligen vill jag ta upp herr Bohmans uttalande att jag ger en vrångbild av kapitalismen när jag säger att den utgår från att man skali försöka få största möjliga avkastning på insatt kapital. Men det är ju en grundregel för kapitalismen. Det är ju därför man satsar pengar på olika sätt. Man har ju lärt sig i läroböckerna att detta system ger största möjliga behovstillfredsställelse. Om folk satsar pengar på de ställen där de kan ge största möjliga avsättning kommer detta också — med vissa modifikationer — att leda till största möjliga lycka. Jag tycker att det var litet ofint av herr Bohman att säga att denna grundläggande definition på kapitalismen skulle vara en vrångbild. Men med hänsyn till att debatten nu är slut skall jag bara säga att jag verkligen ser fram emot möjligheterna att i en framtid mera ingående få diskutera kapitalismen och socialismen, i ett sammanhang där herr Bohman, och även herr Svensson, får större möjlighet att göra sitt utomordentliga jag rättvisa. För dagen vill jag bara tacka för en bra debatt.

Fru talman! Energiförsörjningen och planeringen för denna har nu tydligen kommit i blickpunkten på ett mycket distinkt sätt. Den inträffade oljekrisen har påtagligt frammanat insikten om vårt näringslivs sårbarhet när tillgången på energiråvaror minskar. Det är intressant för mig att påminna om att mycket av det som nu sägs från olika håll inom oppositionen redovisade jag punkt för punkt här i kammaren för jämnt en månad sedan. Jag berörde nära nog samtliga de punkter som man i dag har tagit upp och anlade min syn på problemen. Det gläder mig att jag nu får hjälp med intresset för energifrågorna, för det har vi faktiskt länge saknat. Det är ett mycket nytt tecken som nu gör sig märkbart, och jag förmodar att en och annan av de i dessa frågor agerande känner litet ånger över sina tidigare ställningstaganden, då de ibland inte alls varit lika positiva när det gällt möjligheten att skaffa fram de energiresurser som vi egentligen skulle behöva. Man har kunnat få en känsla av att det har rått en något hippiebetonad uppfattning om hur vi skulle klara oss framöver utan att behöva ha så mycket besvär. Det har framhållits i debatter och i press att vi hade oanade möjligheter genom t.ex. solenergi — utan tanke på under vilka breddgrader vårt avlånga land är placerat. Vi befinner oss inte i något hawaiianskt klimat, även om en och annan visar en sådan mentalitet. Misstron mot tekniker och forskare är dominerande. Ofta betraktas dessa som fullständigt ansvarslösa människor, blinda för något annat än den egna tekniken. Man blir betänksam när man hör sådana meningar uttalas av trosvissa tyckare med obegripligt dåliga insikter i det ämne de yttrar sig om. Det har funnits anledning förvänta att någon vetenskapsman, tekniker eller forskare slutligen skulle ilskna till och ge uttryck för sin syn på dessa förhållanden. Glädjande nog har det också hänt. Vid Ingenjörsvetenskapsakademiens möte den 5 december, dit riksdagsmän var inbjudna, tog professor Gunnar Hambreus till orda i frågan på ett sätt som kändes skönt, med formuleringar av sådan klass att de väl försvarar en plats i kammarens protokoll. Jag ber att få citera professor Hambreus: ”I världens rikaste länder tror man inte längre på teknik och vetenskap. Det går en våg av tvivel och fruktan djupt ner i folken, särskilt hos ungdomen, inför vad forskare och tekniker har åstadkommit. I ett överflöd där människan lever ett rikare liv både materiellt och kulturellt än någonsin tidigare ser man och talar man mest om skador och faror. Efter att ha satsat arbete och naturresurser för ett materiellt välstånd säger fler och fler att det var inte detta vi ville ha, i varje fall inte till priset av risker för miljö, hälsa, liv och en utarmning av våra efterlevande. För oss tekniker är situationen uppslitande. Vårt credo har varit att ställa naturens krafter i människans tjänst. Ingenjörens symbol är Prometeus, erövrande och tämjande elden. När nu folket kring härden ser mer till röken och gnistorna än till värmen och ljuset, blir vi undrande och bekymrade. Är vår omvärld lika naiv som skolpojken i sin uppsats om himlakropparna: ”Månen är bäst”, skrev han, ”den lyser om natten. Solen skiner på dagen då det är ljust ändå”. Är det människorna omkring oss som är orationella eller är teknikens framstegsfilosofi principiellt felaktig? Vi kan ställa frågan, men den har för oss bara ett svar. En ständigt växande befolkning på jorden måste utnyttja allt förnuft och all kunskap den är mäktig för att lösa sina problem med vetenskap och teknik i fortlöpande utveckling. Detta behöver inte betyda en oavlåtlig exponentiell tillväxt eller en självstyrd, oemotståndlig teknikens molok. Tvärtom skall människan och människans värderingar ständigt vara ledande. Men värderingarna är sällan entydiga och i modern tid föga beständiga. De tekniska systemen tenderar däremot, trots allt tal om den snabba framstegstakten, att bli alltmer tröga. Vad vi forskar fram i dag blir ingenjörskonst först om flera år. Vad vi konstruerar och bygger blir bestående i decennier därefter. Denna motsättning mellan tankens och känslans snabbhet och materiens stora rörelsemoment är upphovet till dagens konflikt. De stora system, som vi arbetar med och som planerats t.ex. för material och energiförsörjning, är känsliga för ingrepp. Åtgärder, som ytligt sett verkar högst befogade i fråga om en del av systemet, kan få icke önskade, mycket stora verkningar på andra håll. Ansvariga tekniker och politiker ställs nu allt oftare inför känslomässigt uppiskade opinioner. Det är lätt att skrämma folk, men rädda människor fattar sällan riktiga beslut. En politik i rädslans tecken, utan förtroende till vår förmåga att åstadkomma rationella helhetslösningar och utan en gemensam grundläggande utvecklingsfilosofi kan vara på väg. Det måste sägas ifrån att under dessa villkor kan vetenskap och teknik inte arbeta. Framsteg kräver vissa uppoffringar, risker måste vägas mot nytta, och hur vi än värjer oss kommer priset för många människors välstånd att i vissa fall bli andra människors hälsa och liv. Det låter grymt och cyniskt att säga detta men denna regel har tyst accepterats under hela den tid som Homo sapiens har funnits på denna jord. Priset för nyttigheterna strävar forskare och ingenjörer ständigt att minska. Men vi kräver då också att samhället, politiker likaväl som allmänhet, godtar en rationell vägning av tekniska systems föroch nackdelar med vikter som är någorlunda lika för olika delar av mänsklig aktivitet. För att ställa saken på sin spets: Medan vi ägnar kärnkraftens eventuella, framtida risker den mest intensiva uppmärksamhet tillåter vi bilismen att här och nu skada och döda. Bilismen är också till stort gagn men dess årsskörd är en kvarts miljon människoliv per år. Vi avser inom IVA att ägna en hel del tankar just åt detta problem, en jämförande studie av risker — eller för att vända begreppet i positiv riktning — åt frågan om säkerhet i olika tekniska verksamheter. Det finns inom trafiken, industrin, kraftförsörjningen och samhället i övrigt god statistik som låter sig bearbetas för att ge svar på frågan: Vilken säkerhet kräver människan under olika förhållanden? Detta skall sedan bli ledande för vår teknikvärdering under en ständig strävan att på alla fronter öka säkerheten till rimliga värden.” Fru talman! Det var hårda ord, men verkligen tänkvärda och därtill enligt min mening högst befogade. Personligen har jag alltid varit intresserad av tekniska spörsmål, och speciellt har jag haft tillfälle att intressera mig för energiområdet. Det har mest gått till på det sättet att jag har haft möjlighet att så att säga inifrån uppleva hela epoken med vattenkraftverken fram till kärnkraftverket av den moderna typ vi nu har och med vad som funnits däremellan i fråga kondenskraft, gasturbiner och även mottryckskraft. Tyvärr har jag sedan länge haft en känsla av att vår riksdag i hög grad saknar tekniska intressen, varför jag redan på 1960-talet motionerade om att riksdagen till sitt förfogande skulle ha ett tekniskt och vetenskapligt råd, så konstruerat att riksdagen hade möjligheter att vid varje tillfälle tillkalla sakkunnig person för att få det aktuella objektet belyst. Till min förvåning bifölls motionen men hänsköts till grundlagberedningen för beaktande och utformning. Detta var i början av 1960-talet. Kanske närmar sig nu den dag då riksdagen som helhet inser behovet av att motionens tankar blir förverkligade mot bakgrunden av att riksdagen för varje år som går kommer att få allt fler och allt svårare tekniska problem att ta ställning till. Avvägningen mellan miljö och produktionsanläggningar kommer att kräva överväganden av just det slag som professor Hambreus talade om. Jag vill också säga någonting om de risker som vi är så rädda för och som vi ger en sådan betydelse i debatten. Den 14 november var det ett symposium på IVA, där man hade sammankallat huvuddelen av de personer i vårt land som har någon insikt i på vad sätt en fusionsreaktor kan skapas. Det var en mycket omfattande diskussion, och man erkände villigt att man ännu inte visste lösningen. Men frågan framfördes också om man trodde att det — som det sagts tidigare — skulle finnas möjligheter att lösa avfallsproblemet för lättvattensreaktorn i den nya fusionsreaktorn. Den samlade expertisen var helt överens om att detta skulle bli möjligt när man kom fram till fusionsreaktorn, men man var inte i alla stycken överens om på vilket sätt det skulle gå till. Det rådde emellertid fullständig enighet om att när fusionsreaktorn blir en realitet bör man ha alla möjligheter att där omhänderta det upplagrade avfallet från lättvattensreaktorn, och jag tycker att det är en betydande tröst. Här har talats om kolets roll, och man har framhållit angelägenheten av att få kolet användbart. Jag är medveten om att det kommer att få mycket stor betydelse för oljepriset framöver, om vi får klarhet i på vilket sätt kolet kan användas. Enligt en tidningsuppgift i förra veckan driver den amerikanska marinen för närvarande ett fartyg med olja, tillverkat av kol. Och det finns i dag en ansökan inlämnad till patentverket från svensk sida om patent på ett system för att omvandla kolet till olja i en sådan form att kolet, omvandlat till olja, skulle kunna transporteras på nu befintliga fartyg, lagras i nu befintliga oljetankar och transporteras i nu befintliga tankbilar, helt i enlighet med vad som gäller för oljan. Värmevärdet är något lägre, men det är ingen stor sak. Jag är övertygad om att dessa lösningar kommer att frambringas, och det måste vara angeläget att lösningarna nås snabbast möjligt, för det är den enda möjlighet jag kan se att få kontroll över oljeprisernas utveckling. Annars har vi ingenting att sätta in som konkurrensmedel mot oljeschejkernas politik — och jag vill i sammanhanget säga att under senare tid har det säkerligen uppenbarat sig åtskilliga schejker med betydligt ljusare hy än de som sitter nere i Arabien!

Fru talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Först bara ett par anmärkningar till herr Palmes anförande, även om han nu lämnat kammaren. Den som kom in i kammaren under statsministerns anförande kunde ju tro att han hade hamnat i en ideologisk diskussion snarare än i en energipolitisk diskussion, och jag beklagar att det hittills inte i större utsträckning har varit industriministern som svarat på de olika frågor som ställts. Men jag är medveten om att industriministern återkommer senare, och då hoppas vi få en debatt som är mer sakligt inriktad på just energipolitiken. Herr Palme tog upp uttalanden av några som hade kritiserat kapitalismen för tillväxtproblemen, och där finns självfallet tillväxtproblem. Men jag tycker att de exempel herr Palme valde var dåligt valda. Herman Daley är i dag känd som den främste företrädaren för stagnationssamhället eller i varje fall för steady state economy och alltså inte särskilt representativ för ekonomerna i Västerlandet. Inte heller Barry Commoner, biolog som han är, torde vara det bästa exemplet på vad som finns av kritik från ekonomer. Jag vill också kommentera herr Heléns diskussion med herr Palme och säga att det gäller ju inte bara detta med ett fristående energiinstitut, utan det är utomordentligt angeläget att framtidsforskningen som sådan, det sekretariat som i dag ligger i nära anknytning till statsrådsberedningen, kan flyttas över och knytas till riksdagen. Då skulle sekretariatet få en mer fristående ställning, och riksdagen skulle få en direkt påverkansmöjlighet samt en bättre insyn. Så några ord också om ett kortsiktigt problem som under större delen har kommit bort ur denna debatt. Jag beklagar att inte handelsministern är närvarande i kammaren nu. De åtgärder som föreslogs i går — de har lovordats på många håll, och det finns väl anledning att göra det — var en provkarta på åtgärder, som säkert kommer att bidra till att vi här i landet på litet sikt kan klara problemen bättre. Men jag tror att svenska folket i dag undrar: Vad har vi kortsiktigt för problem framför oss? Jag skall där ställa samma fråga som jag riktade till handelsministern i en debatt för en dryg vecka sedan men då inte fick något svar på och som ingen hittills har fått besvarad: Hur skall det gå med varmvattenförsörjningen? Där är en punkt där svenska folket har fått klart för sig att vi kan få problem, och där beskeden har pendlat fram och tillbaka. Den ena dagen har vi fått höra att varmvattnet skall stängas av, men nästa dag har man menat att det inte går att lösa, vare sig tekniskt eller juridiskt. Sådant bidrar givetvis till att öka den förvirring som rått i debatten om hur hårt konsumenterna kommer att drabbas. Sedan har jag också en fråga till herr Palme, men eftersom han inte är närvarande i kammaren nu får jag i stället rikta den till industriministern. Herr Palme sade apropå professor Bo Lehnerts forskning att det är lätt att leta efter enkla lösningar. Jag hoppas att inte den formuleringen får tas till intäkt för att Bo Lehnerts forskning inte skulle få det nödvändiga tillskottet vid nästa års budgetbehandling. Fru talman! Den situation som vi nu råkat in i med temporär oljekris har i hög grad influerat dagens debatt. Debatten illustrerar hur nödvändigt det är för oss att tänka om och att skapa en strategi för en rimligare hushållning. Jag vill där poängtera, och vänder mig kanske då främst till fru Hambraeus, som har talat om det i dagens debatt, att det såvitt jag begriper är omöjligt att drastiskt skära ned vår energikonsumtion. I stället måste vi på lång sikt lägga upp ett program som syftar till bättre hushållning och sparsamhet med energin, en politik som låt oss säga om 10—15 år resulterar i att vi kan plana ut konsumtionen. Det är målet, det är vi överens om. Frågan är på vilken tid vi kan nå det. Den senaste tidens händelser visar klart hur utomordentligt sårbart vårt samhälle är bara vid en viss nedgång i energiförsörjningen. Sedan tycker jag också att man är naiv, om man tror att ett försök till analys av människans inre behov, som fru Hambraeus var inne på, skulle ge oss en helt annan typ av samhälle och som skulle kräva betydligt mindre energi. Det tror jag är en lyx, som vi människor i det välutvecklade Sverige kan hänge oss åt, att alltså sitta och fundera över huruvida vi verkligen har nått den standard vi innerst inne vill ha, och om det inte är helt andra saker som vi bör preferera. Jag tror att människor på lägre nivåer ute i världen, materiellt sett, resonerar på ett helt annat sätt. Likaså menar jag att de senaste veckornas utveckling visar att om vi skall kunna åstadkomma en begränsning av energiåtgången och i råvaruuttaget över huvud taget, så måste det vara med en långsiktig politik och strategi. Det är också nödvändigt att understryka att det inte går att lösa energiproblemen genom en ensidig satsning. Det måste bli fråga om en blandad strategi: genom sparandeåtgärder, genom en bättre hushållning rent allmänt, genom att satsa på alternativa energikällor, genom forskningsoch utvecklingsarbete och genom att bl.a. se över skatter och taxor på olika områden för att den vägen kunna styra in på en bättre hushållning. Låt mig sedan sluta med några korta reflexioner kring den av herr Sjönell omnämnda ”smutsiga kärnkraften”. Jag tycker det är angeläget att vi är så ärliga i denna debatt att vi klargör för varandra vad vi har för alternativ till kärnkraften, som nu bekämpas från så många håll — ibland med överdrifter, ibland med sakliga argument. Vad har vi på 1980 och 1990-talen för alternativ för uppvärmning, sysselsättning och den allmänna standard som människorna här i landet nu har? Vindkraften? Knappast. Solenergin? Knappast det heller, i varje fall inte på våra breddgrader. Geotermisk energi? Nej, den tycks också vara omöjlig, om man får tro experterna. Kolet är naturligtvis en både teoretisk och praktisk utväg, men jag tror att miljöproblemen i samband med en kraftigt ökad kolbrytning och indirekt kolets negativa påverkan på vår hälsa skulle bli mycket svåra att acceptera. Om vi skall föra en debatt om energin i framtiden och diskutera vad vi har för alternativ där, så måste vi samtidigt som vi redovisar de säkerhetsrisker som är förenade med kärnkraften, på ett tidigt stadium och innan oreflekterade opinioner skapas klargöra för svenska folket vad vi har för alternativ och hur de ser ut. Vi måste framhålla att miljöriskerna och skadeverkningarna vid den ohämmade förbränningen av de fossila bränslen som vi använder i dag och har använt under många år medför allvarliga problem, om vi fortsätter på samma sätt. Det gäller inte bara frågan, om isarna skall smälta på hundra års sikt, utan det gäller också fysiska och medicinska risker. Denna förbränning tar i dag tusentals människoliv om inte mer över hela världen. Det hör man aldrig, när det talas om att kärnkraftreaktorer kan öka dödsrisken för ett antal människor. Vi måste också jämföra riskerna med den fredliga kärnenergin med de risker som vi, som herr Henningsson mycket riktigt påpekat, utsätter oss för vid annan verksamhet. När vi diskuterar det moraliska ansvaret måste vi också vara medvetna om att detta, att lämna över problem till kommande generationer, är något som mänskligheten gjort så länge den funnits till. Vi har redan i dag byggt upp eller skapat åtskilliga problem som måste övertas och förvaltas ansvarsfullt av kommande generationer. Jag säger därmed inte att vi i dag skall göra ett hundraprocentigt ställningstagande för en kraftig utbyggnad av kärnkraften. Det ställningstagandet behöver inte och skall inte göras i dag. Vi har tid på oss till 1975. Men för att få den genomlysta debatt som alla här önskar, måste vi för svenska folket klara ut hela sanningen, redovisa alla de alternativ som finns. Fissionskraften är ingen evig lösning. men det är här i dag, och det är dess värre inte fusionskraften. Fru talman! Det värdefulla är denna öppna debatt, detta sökande efter nya vägar och nya metoder. Trycket på miljön, de knappa resurserna, vårt ansvar för kommande släkten, allt detta gör att vi tvingas till vissa nyordningar, ett nytänkande. Ur den aspekten — men endast ur den aspekten — tycker jag att arabernas utpressning varit till en viss nytta för mänskligheten.
Fru talman! Herr Wijkman har missförstått mig om han tror att jag menar att man drastiskt kan skära ned energiförbrukningen utan uppoffringar. Det innebär uppoffringar att mycket snabbt genomföra stora förändringar i ett samhälle. Men vi skall vara på det klara med att kärnenergin inte heller kan lösa problemen åt oss. Kärnenergin är också när det gäller att eventuellt ersätta oljan en långsiktig lösning. Och jag tror att det finns andra lösningar som är mycket bättre än kärnenergin. En viss sorts energi — oljan och elektriciteten — har subventionerats i vårt samhälle. Den har fått förtur när det gäller kapitaltilldelning. Den har helt och hållet undandragits marknadskrafterna och fått försäljas till ett mycket lågt pris, vilket gjort att det inte varit intressant att komma fram med andra metoder att utvinna energi. Om vi nu låter bli att styra energitillgången på detta sätt kommer säkert marknadsekonomin att visa att det finns andra och mera miljövänliga möjligheter till energiproduktion. Målet för vårt samhälle måste vara att huvudsakligen basera oss på förnybara energitillgångar. Här är alltför litet tänkt, men det bör vara en målsättning för forskningen och utvecklingsarbetet på detta område. Till sist vill jag säga att den inriktning som tekniken under de senaste åren fått i vårt samhälle innebär att människorna får det svårt. Den har inte alltid ens inneburit en ökad standard.
Fru talman! Jag håller med om att energin har varit billig, kanske alltför billig, under åren efter kriget. Men samtidigt har vi därmed kunnat avskaffa en mängd människovidriga arbetsuppgifter inom industrin och skogsbruket. Men såvitt jag förstått har alla som gjort inlägg här i dag varit ense om att vi skall se över beskattningsinstrumenten och prisrelationerna, och stimulera till en bättre hushållning och ett bättre sparande. Fru Hambraeus säger att vårt mål skall vara att bara använda förnybara energitillgångar. Tror man på det skall man naturligtvis plädera som fru Hambraeus. Jag tror att det är omöjligt att med 10—12 miljarder människor på denna jord i framtiden enbart använda sig av vattenkraften, vindkraften och solenergin. Jag tror inte att det är tekniskt och praktiskt möjligt. Vi måste skaffa oss andra alternativ. Fru Hambraeus tror att vi skall klara omställningen till ett energiknappare samhälle och att det finns andra vägar. Det är fru Hambraeus som påstår det. Var så god och bevisa var dessa energitillgångar för vår och andra länders energiförsörjning på 1980 och 1990-talen finns! Det är det man i debatten måste kräva av dem som har den uppfattning som fru Ham braeus hävdar.
Fru talman! Ingen kan i dagsläget bevisa om detta är sant eller inte. Det kan bara erfarenheten visa. Om vi prövar det här systemet och ger det en chans tror jag att vi har minst lika stora möjligheter att lösa våra problem med det som med kärnkraften.